Får jag med visst vemod konstatera att i denna debatt har samtliga talare överskridit den anmälda tiden med 50-150 % och också kraftigt överskridit den av talmanskonferensen rekommenderade tiden.
Fru talman! Det kanske beror på det hårda engagemang i frågan som har gjort att vi har brutit mot denna överenskommelse. Jag ska försöka hålla mig till tidtabellen. Jag har en fråga till Carina Hägg som rör partnerskap med Afrika. Vi tyckte att det var rätt sätt att jobba på. Men jag menar att det i detta partnerskap ingår att ge klara och tydliga signaler till mottagarländerna. Det är där min fråga kommer in. Både Zambia, Zimbabwe, Vietnam och andra länder kritiseras i den rapport som nämndes tidigare. De är inte demokratier eller de strävar inte mot demokrati, utan de kan t.o.m. gå fel väg, dvs. fjärmar sig från demokratin, från mänskliga rättigheter. Det finns sådana skrivningar om både Zambia och Zimbabwe. Om Vietnam framgår det att man inte tänker ändra på sitt enpartisystem. Här kommer jag in på min fråga. Anser Carina Hägg att vi ska kunna villkora biståndet, så att vi i partnerskapsöverläggningarna säger att om de inte ändrar politisk inriktning när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter kommer vi att sänka biståndet? Vi föreslår detta redan i årets budget.
Fru talman! Jag kan inte se frågan på samma sätt som K-G Biörsmark. Finns det en partnerskapsrelation som bygger på förtroende och det man har kommit överens om, finns det stort utrymme för öppenhjärtiga diskussioner. Man ska vara tydlig och klar och sätta gränser för när man kommit bortanför målet för partnerskapet. Sedan har vi de enskilda länderna, t.ex. Zimbabwe. En del av samarbetet i biståndet är med oppositionspolitiker, dvs. att ge dem möjligheter att verka. Det är en viktig del att stödja en demokratisk process, att ge oppositionen och det civila samhället redskap. K-G Biörsmark får det att framstå som att samarbetet sker med en annan part än vad som i själva verket är fallet.
Fru talman! Om överläggningarna med mottagarländernas regeringar leder till, ger signaler om och ger konkreta exempel på framsteg när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter är jag med på vagnen! Problemet är att vi i flera av dessa länder inte får se det. Det går precis tvärtom. De fjärmar sig från de mål som är så otroligt viktiga, nämligen demokrati och mänskliga rättigheter. Det är då jag och Folkpartiet tycker att vi ska ge en klar signal om att trappa ned biståndet. Sedan går det att slussa bistånd till landet via enskilda organisationer, men man ger inte regeringen pengarna. Det sker inte med ett enda klipp, det går att ge 40-60 miljoner till ett land med några hundra miljoner. På sikt ges den klara signalen. Då går det att få konkreta resultat. Annars är det hopplöst att hålla på med diktaturstater. Det vet vi. De leker med oss, dribblar med oss.
Fru talman! Det är oerhört viktigt att inse att det även i svåra situationer, mot alla odds, går att lyckas med biståndet. Det kan samtidigt vara svårt att mitt uppe i en negativ utveckling veta vad biståndet är på väg att leda till. Ibland går det inte att få ett riktigt resultat av utvärderingen förrän den svåra perioden är över och det finns en bättre och mer positiv utveckling. Det finns få fasta facit i dessa frågor. Biståndet innehåller så många komponenter att man alltid får överväga vilka delar som man ska använda sig mest av. Det är oerhört viktigt med de relationer som vi som parlamentariker kan diskutera, t.ex. problem med bristande demokratiutveckling.

Fru talman! De mål för utvecklingssamarbetet med Central och Östeuropa som fastlagts av riksdagen för åren 1999-2001 är · att främja en säkerhetsgemenskap, · att fördjupa demokratins kultur, · att stödja en socialt hållbar ekonomisk omvandling samt · att stödja en miljömässigt hållbar utveckling. Allt utvecklingsarbete ska dessutom präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Fru talman!

Ett fördjupat samarbete på rättsområdet är också en angelägen uppgift. Prioriterade samarbetsländer är Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Ukraina. I Ryssland läggs särskild vikt vid de nordvästra delarna och Kaliningrad. Samarbetet med Ryssland kommer att belysas ytterligare av Birgitta Ahlqvist. Fru talman! Samarbetet med Central och Östeuropa har fortlöpande utvärderats och analyserats. Det har visat sig att insatserna har varit goda eller mycket goda i förhållande till de övergripande målen, men att ytterligare insatser kan göras vad gäller jämställdhet och sociala frågor. Ytterligare 1 miljard kronor har anslagits för femårsperioden 1999-2003 för att utveckla Östersjöregionens betydelse för tillväxt och sysselsättning i Sverige. Det är den s.k. Östersjömiljarden. Sverige bidrar också genom sina avgifter till EU:s stöd till länderna i Central och Östeuropa. Det sker bl.a. genom Phareoch Tacisprogrammen. På grund av den politiska situationen i Vitryssland har EU-länderna kommit överens om att utvecklingssamarbetet tills vidare ska begränsas till regionala och humanitära projekt samt insatser som direkt stöder demokratiseringsprocessen. Sverige bedriver vissa bilaterala demokratistödjande insatser, men när de politiska och ekonomiska förutsättningarna föreligger har regeringen beredskap för utökade insatser i Vitryssland. Fru talman! I en motion är motionärerna kritiska till Sidas roll inom östsamarbetet. I utskottet har vi framhållit att i svensk förvaltningstradition görs en åtskillnad mellan regeringens och de verkställande organens arbetsuppgifter. Framtagande av policyunderlag och budgetberedning utförs i Regeringskansliet och beslutas av riksdagen, medan de verkställande funktionerna ligger på självständiga myndigheter. Utskottet anser att den nuvarande organisationen ligger i linje med denna tradition.

När det gäller säkerhetsfrämjande insatser är stödet framför allt inriktat på att stärka förmågan att bekämpa internationell och organiserad brottslighet, att höja kompetensen inom asyl och migrationspolitik samt att höja beredskapen mot olyckor och katastrofer. Vid Svenska institutet, som fyller en viktig funktion genom att fördjupa demokratin på de kulturella och akademiska områdena, utgår bl.a. språk och integrationsstöd för att stödja integrationen av de ryskspråkiga befolkningarna i Estland och Lettland. Fru talman! I flera motioner tar man upp den svåra sociala situation som råder i flera länder i Centraloch Östeuropa, och särskilt barnens situation. Det utbredda alkohol och drogmissbruket lyfts fram som ett problem som drabbar barnen hårt. I utskottet har vi inhämtat att regeringen avser att intensifiera samarbetet på det sociala området i Öst och Centraleuropa. Regeringen har uppmärksammat att barnens situation försämrats i samarbetsländerna. Åtgärder för att förbättra barnens situation hör därför till de högst prioriterade insatserna på det sociala området, och stödet kommer i första hand att inriktas på övergripande system och organisationsutveckling. I multilaterala organ kommer regeringen att verka för att få genomslag för svenska prioriteringar, och i EU:s program kommer regeringen att verka för att social trygghet ska beaktas i alla relevanta sammanhang i EU:s östsamarbete. Att stödja en socialt hållbar utveckling hör till de övergripande målen för det svenska samarbetet med Central och Östeuropa. En del insatser har en generell inriktning syftande till att stödja uppbyggnaden av socialtjänst, medan andra riktas direkt mot utsatta grupper, som t.ex. handikappade barn. Såväl förebyggande som rehabiliterande insatser mot alkoholism och drogmissbruk finansieras också.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

Fru talman! Först skulle jag vilja yrka bifall till reservation 7 som handlar om enprocentsmålet, reservation 17 om skuldavskrivning och reservation 30 om den sociala situationen för barnen i öst. Jag vill bara förklara väldigt kort att jag på grund av ett migränanfall glömde bort att anmäla mig och därför hamnade på den här positionen på talarlistan. Det är sådant man får finna sig i, även om jag gärna hade velat vara med och debattera och replikera tidigare. Men nu gör vi det bästa av situationen. Detta gör att jag kanske förändrar mitt tal en del. Det är få saker som inspirerar mig så mycket som bistånd och u-landssamverkan. Jag tycker att det är något av det mest fascinerande som finns. Jag tror att det är viktigt att när vi talar om u-landssamverkan måste ha en vision, en drivkraft, som gör att vi verkligen ser det här som ett engagemang, som inspirerar oss så att vi kan inspirera andra. En av drivkrafterna för mig när det gäller ulandssamverkan och bistånd är "Älska din nästa som dig själv". Bibeln har citerats flitigt här i dag, och det kanske beror på att vi har fått en ny utgåva överlämnad. Jag vet inte om det är formulerat så i den nya utgåvan - jag har inte hunnit se efter det ännu. Detta innebär att sätta den andre på samma nivå som man själv är, att inse att allas värde är lika, att vi allesammans har ett unikt människovärde, ett lika värde, och att vi därför ska respektera varandra. För mig är det här själva grunden också för respekten för de mänskliga rättigheterna, som jag betraktar som en grund för all demokratisk utveckling. Utan respekt för mänskliga rättigheter tvivlar jag på att man kan ha ett demokratiskt system. Jag tror att detta hänger mycket nära samman. Respekten för de mänskliga rättigheterna bygger på människosynen, som kan inspireras av olika saker, men som måste inspireras av detta att den andre är värd lika mycket som man själv. För att bedriva ett effektivt bistånd tror jag att det är viktigt att vi har ett perspektiv som gäller de stora linjerna och strategierna men att vi också förmår att se till den enskilda människan, att varje liten enskild människa har rätt att få ett värdigt liv. Där kommer fattigdomsbekämpning och fattigdomsutrotning in, som jag tror att vi alla är överens om måste ha en väldigt dominerande plats när vi ska bedriva ulandssamverkan. När det gäller mer övergripande strategier har vi lyft fram ett par viktiga områden i vår biståndsmotion i år. Den ena gäller en strategi om hälsoforskning som är inriktad på de länder som är i utveckling. De stora sjukdomar som i huvudsak drabbar utvecklingsländer, som malaria, tuberkulos och aids berör väldigt många människor. När det gäller malaria och tuberkulos rör det sig om ungefär 51⁄2 miljoner människor som dör varje år. Vad gäller aids har vi ännu inte några slutsiffror på var det kommer att hamna när epidemin grasserar som värst. Hur ska vi klara aidssituationen utan att få ett effektivt vaccin? Här måste vi få se en internationell satsning. Där vill vi att Sverige ska bli drivande. Detsamma gäller IT-utvecklingen.

I det sammanhanget har regeringen sagt sig vilja stödja Jubel 2000-satsningen, som ju fick ett avslut som så att säga även om det fortsätter i G 7-mötet i Köln i sommar. Man beslutade sig från de rika länderna i världen att man skulle försöka ta ett steg längre. Fler länder skulle få vara med i HIPC Sverige stöder detta, men det jag ifrågasätter är ändå om vi gör tillräckligt. I år än så länge, om det inte sker i sista minuten under december, har man inte betalat en krona av det som var anslaget för skuldavskrivningar. Det tycker jag är en skandal när man säger sig vilja ha ambitionen att verkligen satsa på detta område. Var har de pengarna tagit vägen? Sedan har vi också reserverat oss när det gäller utgiftsbegränsningarna just för biståndet. Har vi sagt 1 % då ska det fungera, oavsett om vi har bra ekonomi eller om vi har dålig ekonomi. Det är en väldigt bra ledstjärna. Det här står inte på något sätt i motsatsställning till ett effektivt bistånd, till ett bistånd med kunskap, till ett bistånd där man tar hänsyn till olika förutsättningar. Men det är en bra ledstjärna för oss så att vi inte hamnar i den situationen att världens fattiga får betala saneringen av vår ekonomi. Det har redan förut nämnts mycket om de här begränsningarna, att det är orättfärdigt att de har fått drabba biståndet i så stor utsträckning. Visserligen kan det vara lättare att göra på det sättet. Men jag håller inte med om att vilken regering som helst skulle ha gjort detta. Det hade man gjort när socialdemokraterna hade kommit in i bilden i krisuppgörelsen. Jag säger inte att krisuppgörelsen inte var nödvändig, men ni har inte visat verklig vilja när det gäller att ta till biståndet mer än något annat utgiftsområde i fråga om begränsningsbeloppen. Det tycker jag är orättfärdigt, det gör att trovärdigheten för enprocentsmålet minskar betydligt. Jag tycker att det var ett lågvattenmärke när Carina Högg här gick an när vi har motionerat om etikcertifiering. Det var förfärligt plumpt av henne att gå an på det sättet. Man kommer inte åt detta genom att sätta ett totalförbud mot barnarbete. Man måste börja arbeta seriöst med den här frågan. Det gör ILO. Jag träffade dess ledande Europachef i Bryssel häromveckan och diskuterade frågan med honom också. Han höll fullständigt med oss om att man måste arbeta på det här sättet, att komma åt de värsta formerna först och sedan gå vidare med andra. Menar Carina Hägg på allvar att någon som är mellan 16 och 18 år icke ska arbeta en timma av veckans dagar? Det är vad totalförbud mot barnarbete innebär enligt barnkonventionens 18-årsgräns. Fullständigt orealistiskt och orimligt enligt mitt sätt att se. När det gäller de andra frågor som vi har tagit upp ser ni i betänkandet vad vi tycker är viktigt. Där har vi reserverat oss och där vill vi se skillnader. Jag tror att regeringen stannar på 880 miljoner, om jag minns rätt. Det är inte bara pengar det handlar om, utan vi vill också ha överläggningar med de enskilda organisationerna från början när det gäller landstrategier. Sedan har vi tagit upp barnen i öst. 750 miljoner är det man satsar på östbiståndet från regeringens sida. Det är alltså en avsevärd summa pengar. Anledningen till att vi har gjort så i år är att vi år efter år motionerat om att mer måste göras för dessa barn, och jag tänker ta upp det ytterligare när nästa betänkande behandlas. Situationen är ohållbar för många av dessa barn. Därför menar vi att mer måste göras. Man har inte använt hela östbiståndet. I april hade man bara fått använda hälften av det enligt Sidas uppgifter. Har man verkligen kunnat göra så mycket mer? Jag undrar om det är sant. Till sist vill jag säga en sak. Som jag sade är det oerhört inspirerande med bistånd. Därför vill jag ha en vision för framtiden. Från Kristdemokraternas sida säger vi att vi gärna skulle vilja se 2 % till biståndet. Jag tror att 1 % bör gå över statsbudgeten, och den andra procenten skulle man, om man informerade ordentligt om biståndet, gav människor visionen, kunna få in på frivillig väg.

Fru talman! Jag tar det sista först om procentmålet. Det är alldeles utmärkt om vi tillsammans kan medverka till att svenska folket avsätter 1 % på frivillig väg. Det skulle i dag motsvara i storleksordningen 121⁄2-13 miljarder - jag har inte den siffran i huvudet. Någon annan kan kanske komplettera den senare. Ett frivilligt avsättande kan man inte motsätta sig. Däremot att ta ut 2 % via staten tror jag är en felaktig allokering av resurserna. Ingrid Näslund sade att skuldpengarna skulle ha försvunnit. Jag är lite osäker på exakt hur regeringen förfar under innevarande år. Men det fanns dels ett reservationsbelopp under början av året, dels ett anslag. Möjligen har reservationsmedlen utbetalats, men inte anslaget. Det må vara hur som helst med det. Jag förutsätter att dessa pengar inte försvinner. I så fall blir de reservationer för framtida bruk. Det kan inte vara något annat skäl till att pengarna inte skulle ha blivit utbetalda än begränsningsbeloppet för 1999, det är jag helt övertygad om. Näslund att ingen annan regering skulle ha uppträtt som den socialdemokratiska regeringen. Tro't den som vill. Den borgerliga regeringen var inte Guds bästa barn. Förmodligen är det så att ingen regering kan vara Guds bästa barn därför att världen sätter hinder för detta. Det är mycket möjligt att vi kunde ha skött oss bättre, men säg inte att en borgerlig regering på ett avgörande sätt skulle ha gjort annorlunda. Men jag skulle inte alls bli förvånad om den biståndsutredning som ser över målen kommer fram till att också en annan fördelning av medlen skulle vara klok.
Fru talman! Enligt de uppgifter som jag fick i samband med att vi skrev vår reservation, angående utbetalningar av medel till ekonomiska reformer eller till skuldavskrivningar som de delvis går till, har det inte betalts ut någonting alls av årets anslag. Sedan kan man säga att pengarna kan betalas ut längre fram, men många av dessa länder är ju i skriande behov av skuldavskrivningar nu. Och man måste väl för allt i världen få ändan ur vagnen någon gång och se till att det händer någonting, i synnerhet som man säger att man har höga ambitioner. När det gäller frågan om 1 % eller 2 % skulle jag väldigt gärna se att det så småningom blev 2 % även över statsbudgeten. Men man måste först komma upp till 1 %. Vi har länge sagt att vi i början av 2000-talet skulle vilja se att man kom tillbaka till 1 %. Den socialdemokratiska regeringen, senast med hjälp av Miljöpartiet och Vänstern, har gjort det svårare och svårare att nå upp till det målet. Jag tycker att Folkpartiet har kommit med ett bra förslag där man förespråkar tio år. Det är vi villiga att ställa upp på. Folkpartiet har allokerat lite mer medel än vi i år. Vi har under några år tidigare allokerat mer än Folkpartiet. Nu får vi lägga på ett kol extra. Folkpartiet behöver kanske höja med 0,02 varje år för att komma upp till 1 % på tio år. Vi får kanske ta till 0,03 ett par år för att komma i kapp. Regeringen kommer att få svårt att klara detta från 0,74. Därför får man verkligen planera för hur man ska klara av detta, om man inte tänker ta 30 år på sig, och det vore väl ändå skam om man skulle behöva det. Även om vi står oss gott i konkurrensen i världen måste vi ha högre ambitioner än så, därför att behoven är så stora.
Fru talman! Åter till skuldavskrivningar. Skulle det vara så att ändan har fastnat i vagnen så tror jag att den lossnar i januari. Att det är svårare att nå upp till enprocentsmålet beror ju på en svår ekonomisk kris till vilken vi alla har del av skulden, inte minst den borgerliga regeringen. Med de nya förutsättningar som vi har nu finns det anledning att se mycket mer optimistiskt på detta. Så långt jag vet undersöker biståndsministern nya tänkbara vägar för att öka tempot. Det förstår väl var och en att vi inte kan hålla på i 30 år. Som socialdemokratiska ledamöter skulle vi inte stå ut med att höra detta eviga tjat i 30 år. Bara det borde ju räcka för att det ska gå fortare. Dessutom har biståndsministern mycket höga ambitioner på den här punkten. Jag tror nästan att jag vågar utlova att tempot kommer att bli en aning högre än att det ska ta 30 år, som här har uttalats.
Fru talman! Jag är glad att höra att skuldavskrivningspengarna kommer till rätta i januari, om nu Berndt Ekholm blir sannspådd. Sedan får vi hoppas att årets anslag betalas fullt ut, även om vi gärna hade sett att det vore större. Jag hoppas att det inte bara är det tjat som förekommer om enprocentsmålet som gör att Berndt Ekholm vill att regeringen ska göra mer på det här området, utan att han också har en ärlig vilja att Sverige ska komma upp till 1 %. Jag förutsätter att det förhåller sig på det sättet med Berndt Ekholm. Det är oerhört viktigt att det görs en planering för hur detta ska gå ske. Jag tycker att tio år är en lång tid. Ett längre perspektiv än så behöver vi inte ta på oss. Jag har talat med vår gruppledare som i sin tur har talat med vår man i finansutskottet. Så förutsättningarna för att Kristdemokraterna ska ställa upp på det här fullt ut är goda bara vi får en plan från regeringen.
Fru talman! Ingrid Näslund både höjde rösten och trappade upp orden när hon berörde den diskussion som handlar om Kristdemokraternas syn på barnarbete. Men, Ingrid Näslund, vi har utgått ifrån det som ni har skrivit. Det är det enda som vi kan bemöta och behandla i utskottet. Ett tecken på att vi har haft en seriös behandling är ju att vi diskuterade vid flera tillfällen och att ni då stod isolerade. Det är ju ett faktum. Det är inte någon enskild ledamot som har uppfattat någonting fel. Vi har tillsammans konstaterat att Kristdemokraterna har en förvånansvärd inställning på det här området. Om Ingrid Näslund inte vill stå för det i dag går det bra att återkomma vid nästa motionstillfälle och skriva en annorlunda motion som uttrycker någonting annat än vad hon nu gör.
Fru talman! Jag vet inte vad Carina Hägg har läst. Det vi har talat om är en etikcertifiering. Vi har då sagt att det är viktigt att det barnarbete som förekommer - det handlar om 250 miljoner barn i världen - sker under så värdiga former som möjligt. Carina Hägg kan naturligtvis fortsätta att blunda för att det är 250 miljoner barn som arbetar och inte försöka att påverka deras villkor. Det är lätt att säga att barn inte ska arbeta. Men så säger inte barnkonventionen. Vi har alltså samma uppfattning som barnkonventionen, och jag vet inte om utskottet har en annan uppfattning - jag tycker att man är oklar på den punkten. Vi säger att hårt arbete som är till skada för barnen inte ska förekomma. Vi vill att de företag som har barn i arbete - och vi förutsätter att det inte rör sig om små barn utan om lite äldre barn - ska etikcertifieras. Det är fullständigt orimligt att barn mellan 16 och 18 år inte skulle arbeta om de inte går vidare i sekundär undervisning. Vad har Carina Hägg tänkt sig att de skulle göra? Ska de vara gatubarn, prostituerade eller vad är det fråga om? Man måste ju vara realistisk. Men då vill vi ha en etikcertifiering, ett slags social certifiering som säger att de barn som arbetar i det aktuella företaget har drägliga villkor, får rimligt betalt och att arbetstiden är förlagd så att de kan gå i skola. Och vi anser att ekonomisk stimulans skulle kunna hjälpa till. Häromsistens hörde jag om en organisation som arbetade på det här sättet. De brännmärkte de företag som hade hårda och orimliga villkor och lyfte fram de företag där villkoren var drägliga. Vi tycker att detta är realistiskt och rimligt, och det skäms jag inte ett dugg för.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att Ingrid Näslund just har bekräftat det som vi har diskuterat och som vi har tyckt annorlunda om. Ingrid Näslund talar om hårt arbete för barn och om rimligt arbete för barn. Vi har en annan uppfattning och tycker inte att barn ska utnyttjas i arbete. Någon åldersgradering för i vilken utsträckning barn kan arbeta finns över huvud taget inte i motionen. När det gäller social märkning har vi ju sagt att det är en svensk position att Sverige ska stödja internationell lagstiftning och frivilliga system för s.k. social märkning av varor. Men vi har en annan syn på vad barnarbete är, hur man ska undanröja hindren och vilka strukturer man måste arbeta med för att barn ska ha möjlighet att gå i skola, leka och utvecklas. Vi delar inte kd:s uppfattning i dessa frågor och är fortfarande förbluffade.

Fru talman! Fattigdomen i världen är möjlig att utrota. Den ojämlika och orättvisa fördelningen av livsmedel, teknik och kunskap leder till en enorm rikedom hos stora företag och en del privatpersoner, samtidigt som miljarder människor lever i extrem fattigdom och svält. Det internationella kapitalets kontroll över råvaror i stora delar av världen leder till att de fattiga länderna inte har möjlighet att tillgodogöra sig sina rikedomar. Den rika världens livsstil, som inbegriper handel, investeringar, konsumtion, koloniala och imperialistiska maktanspråk, leder till stora problem. I dess spår ser vi torka, skogsskövling, grundvattenbrist, miljökatastrofer, snabb urbanisering, maktlöshet, etniska konflikter och socialt sönderfall. De stora hoten mot demokrati, mänskliga rättigheter och rättvis fördelning av resurserna finns latenta i det samhällssystem som inte ser de mänskliga behovens uppfyllande som ett mål utan i stället syftar till vinstmaximering för privata ägare. De stora förlorarna är barnen i den fattiga delen av världen, som förvägras sina grundläggande rättigheter. Såväl bland fattiga som bland rika ser vi stora könsskillnader. Kvinnor är generellt sett mycket fattigare än män. Därför måste en solidarisk politik utformas på alla områden. Gemensam säkerhet kräver gemensam utveckling som kan leda till gemensam rättvisa. Att Sverige lever upp till sina internationella åtaganden för miljö och handel - ja, det är avgörande för våra insatser för att bekämpa fattigdomen. Skuldavskrivningar för tredje världen är nödvändiga för att ge fattiga länder möjlighet till utveckling. I denna helhetssyn har ett stort och kvalitativt högt bistånd sin givna del. För att biståndsmålen ska kunna uppnås krävs också att biståndsnivån höjs. Vänsterpartiet ser skrivningarna i betänkandet som en förpliktelse att nu börja återgången till målet om 1 % bistånd av bruttonationalinkomsten. Den förbättrade statsfinansiella situation som Vänsterpartiet har medverkat till gör också en sådan återgång möjlig inom en relativt snar framtid. Målsättningen att vi ska ge ett bistånd som utgör minst 1 % av bruttonationalinkomsten finns det en stor och bred enighet om i Sveriges riksdag, men det finns ett undantag. Moderata samlingspartiet anser inte att ett högre bistånd är ett mål i sig. Tack och lov är de ensamma om denna syn. Moderaterna ser inte alls att den rikedom som nord kan uppvisa till stor del är en följd av utnyttjande av människor och naturrikedomar i syd. Moderaterna inser inte, eller vill inte inse, att biståndet är en ringa återbetalning av allt det som utplundrats fattiga delar av världen genom rovdrift på människor och natur. Bertil Persson förklarade här från talarstolen att en av de viktigaste uppgifterna inte är att höja biståndet utan att ta bort jordbrukssubventionerna - som om det fanns en motsättning. Men jag vill välkomna Bertil Persson till den oerhört skarpa EU-kritik som det uttalandet innebär. Bertil Persson sade också att vi ska utrota fattigdomen genom tillväxt. Det finns redan i dag resurser för att utrota fattigdomen. De 230 rikaste privatpersonerna har en samlad förmögenhet som är större än de 40 fattigaste ländernas. När Moderaterna säger att fattigdomen inte ska utrotas genom rättvis fördelning, då handlar det bara om gammal välkänd högerpolitik, att slå vakt om det privilegierade fåtalets rätt att behålla sina rikedomar. Tillväxt räcker inte. Även i relativt rika länder kan det finnas extrem fattigdom sida vid sida med extrem rikedom. Om tillväxten i fattiga länder berikar börsmäklare och aktiespekulanter, ökar i stället klyftorna genom tillväxten - inte rättvisan. Tillväxten i den rika delen av världen har ju till stor del skett på bekostnad av just utveckling i fattiga länder. Men visst är tillväxt viktig. Det är viktigt att öka världens samlade rikedomar på ett sätt som inte begår rovdrift på naturresurser. Bertil Persson sade också att en större del av biståndet bör gå genom de etablerade frivilligorganisationerna. Samtidigt säger Moderaterna i reservation 19 att det bistånd som ges genom ideella organisationer har ett betydligt större värde genom personligt engagemang, egna arbetsinsatser och lokala erfarenheter än den nominella ekonomiska volymen. Återigen: En falsk motsättning ställs upp mellan ett höjt bistånd och ett bistånd som är effektivt, engagerat och sker med erfarenhet. I samma reservation skriver man: "Varsamhet med offentliga biståndsmedel till frivilliga organisationer bör därför iakttas." Det rimmar ju lite illa med det som Bertil Persson sade om att man skulle ge mer av biståndet till etablerade frivilligorganisationer. I motion U204 skriver Moderaterna att biståndssamarbetet med de afrikanska länderna ska utformas så att det blir kortvarigt och resultatinriktat. Vi anser tvärtom att det ska vara långsiktigt. Biståndets mål är inte att avveckla biståndet, utan biståndet finns till för att vi ska kunna avveckla och utrota fattigdomen, och det kommer att ta tid. Om Moderaterna tror att det är ett kortsiktigt åtagande har de fullständigt missförstått de grava missförhållanden som finns i världen. Moderaterna menar också att det är länderna själva som avgör sin egen utveckling. Det finns naturligtvis ett stort ansvar för varje land och varje folk att själva ta ett ansvar för sin utveckling. Men det är inte helt sant, för hur mycket demokratin i ett land än utvecklas och hur än tillväxt fördelas och vilka prioriteringar som än görs är det ändå så att om frukterna av denna tillväxt i stor utsträckning tillfaller andra, utländska intressen, så försvåras möjligheterna för de fattiga länderna att utvecklas. Om USA och EU tillåts att föra handelskrig eller hålla höga tullar gentemot tredje världen och länder som antingen inte gör som de ekonomiska stormakterna vill eller som hotar den egna produktionen i de rikare länderna genom konkurrens, då spelar det inte alltid så stor roll vilken väg ett land väljer. Moderaterna berömmer sig av att anslå mer pengar till Afrika än vad riksdagsmajoriteten gör i det utskottsbetänkande som vi nu behandlar. Samtidigt ska Moderaterna skära bort över 2 miljarder i nästa års bistånd. Var ska man skära bort dessa 2 miljarder, och var ska man finna medel för att satsa mer på Afrika? Är det katastrofbiståndet, är det Asien, är det Latinamerika - vilka fattiga ska betala för Moderaternas biståndspolitik? Sanningen är att Moderata samlingspartiet vill slakta stora delar av biståndet. På område efter område mäler Moderata samlingspartiet ut sig som det minst internationalistiska, minst solidariska och minst biståndsvänliga partiet i Sveriges riksdag. Fru talman! För människor i nöd spelar det en oerhört stor roll dels vilken inriktning biståndet från den rika världen till den fattiga världen har, dels också, och kanske framför allt, vilken nivå biståndet ligger på. Det handlar inte om välgörenhet. Det handlar om att ha en syn på världens utveckling som utgår från kunskapen att vi har blivit rika på andras bekostnad. Den rika delen av världen har faktiskt utvecklats under förutsättningen att andra hållits nere i fattigdom. Vänsterpartiet har alltid vänt sig mot en syn på biståndet som något som vi kan använda för att komma till rätta med ekonomiska problem i Sverige. Biståndet är inte, får inte vara, ska inte vara, en konjunkturregulator i svensk inrikespolitik. Vi vänder oss också mot ett synsätt som innebär att de allra fattigaste ska bestraffas för att deras regeringar för en felaktig politik. Vi kan inte, som Moderaterna vill, avbryta biståndet till de allra fattigaste på grund av att deras regeringar utvecklar nya vapen eller startar krig. Vi måste se mycket mer mångfacetterat på biståndet än så. Om vi inte inser vårt ansvar för att utrota fattigdomen leder det till att vi ser oss själva som naturligt privilegierade, som om det vore någon sorts naturens ordning att vi och andra medborgare i rika västländer ska ha det bra medan orättvisorna i världen består. Fru talman! De här orättvisorna i världsmåttstock försvårar också kampen för demokratin. Demokrati i betydelsen folkmakt måste leda till att människor får makten dels över sina egna liv, dels också över sina egna samhällens utveckling. För att förstärka kampen för demokratin måste biståndet sättas in med en grundsyn på vad som är de stora problemen i vår värld i dag. Ett av de största problemen är den orättvisa fördelningen av makt. Multinationella företag och kapitalägare har oerhört mycket större inflytande över den konkreta politiken i fattiga länder än vad dessa länders regeringar har oavsett hur folkvalda eller demokratiska regeringarna är. Det här kommer vi inte till rätta med bara genom biståndspolitik. Det krävs också ett brett spektrum av politiska instrument där det avgörande är ett internationellt samarbete. Biståndspolitiken måste tillsammans med en radikal handelspolitik leda till en demokratisering som ger de rika mindre att säga till om medan de fattigas röst hörs högre. Fru talman! Det har sagts mycket kloka ord från denna talarstol i dag. Jag tror, och vet, att den samstämmighet som finns i Sveriges riksdag om biståndspolitikens inriktning och nivå är viktig att slå vakt om. Jag är övertygad om att den också kommer att leda till att vi ökar biståndet än mer i framtiden. För nu börjar vi marschen tillbaka till enprocentsmålet, men också till ett bistånd som tar de effektivitetshänsyn och demokratihänsyn som vi också i stort sett är överens om. Nu börjar vi återtåget till en politik som bygger på rättvisa, solidaritet, hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter. Därmed yrkar jag bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande angående utgiftsområde 7, Internationellt bistånd.
Fru talman! Jag kan hålla med om väldigt mycket av det som Lars Ohly har sagt här. Det jag skulle vilja fråga Lars Ohly om rör betänkandet, som är lite annorlunda än det brukar vara. Det finns nämligen ingen reservation från Vänsterpartiet. Man har med hull och hår svalt propositionen. I ett särskilt yttrande som man har lagt till för att döva sitt samvete lite grann skriver man så här: "För att biståndsmålen ska kunna uppnås krävs att biståndsnivån höjs. Vänsterpartiet ser skrivningarna i betänkandet som en förpliktelse att snabbt återgå till målet om 1 %". "Snabbt återgå" - det som ni har skrivit under på tar minst 30 år om detta ska vara takten. Då är min fråga: Tänker ni från Vänsterpartiet sätta lite annan press på regeringen så att takten ökar? Ni kanske kan ställa upp på Folkpartiets förslag att inom en tioårsperiod nå upp till 1 %? Fråga nummer två rör fortsättningen i samma särskilda yttrande: "Med Vänsterpartiets medverkan har staten finanser förbättrats". Sedan fortsätter ni att koppla ihop biståndet med statens finanser. Då är min fråga: Anser Lars Ohly och Vänsterpartiet att biståndet ska vara en regulator när det gäller att ordna upp Sveriges finanser eller ställer ni upp på att biståndet skulle vara skyddat genom enprocentsmålet?

Fru talman! Det var under den borgerliga regeringen, har det sagts här i debatten, som vi först uppnådde enprocentsmålet i biståndet. Men det var också under den borgerliga regeringen som nedskärningen av biståndet började. Det finns sju partier i Sveriges riksdag. Fem av dem har i olika sammanhang varit med om att skära ned i biståndet. Det finns två partier som aldrig har varit med om att skära ned i biståndet, och det finns åtminstone ett parti som aldrig någonsin kommer att vara med om det heller. Det är Vänsterpartiet. När Folkpartiet säger att vi ska sätta press på regeringen är vi ju i den lyckliga situationen att vi är överens med regeringen om målsättningen. Vi är överens i detta majoritetssamarbete med Miljöpartiet och Socialdemokraterna om att enprocentsmålet ska finnas kvar. Mot denna majoritet försöker K-G Biörsmark och Folkpartiet forma en majoritet där Moderata samlingspartiet ska ingå, ett parti som till nästa år vill minska biståndet till drygt 0,6 % av Sveriges bruttonationalinkomst. Det är inte vi som har problem i samarbetet. Det är ni som kommer att få problem i ett förhoppningsvis aldrig realiserat samarbete kring en ny majoritetspolitik. Och visst anser jag att utrymmet i statsfinanserna ökar chansen att snabbt återgå till enprocentsmålet. Ju bättre kontroll vi har över statens finanser, och ju mindre vi gör av med på ofinansierade skattesänkningar, desto större är möjligheterna att få en stor uppslutning inte bara i Sveriges riksdag utan också i hela det svenska samhället för en snabb återgång till enprocentsmålet.
Fru talman! Det sista var ett intressant klarläggande. Det betyder alltså att även Vänsterpartiet ser biståndet som en regulator när det gäller att ordna upp Sveriges finanser. Då har ju Lars Ohly missat hela idén bakom enprocentsmålet, nämligen att vi själva här hemma ska klara ut våra finanser och att biståndet ska vara skyddat. Det var ju ett klart besked jag fick där. I och för sig har jag sagt till kammaren tidigare, och det kan jag säga återigen, att det inte alls är så som Lars Ohly tidigare sade, att biståndets mål inte skulle vara att utrota biståndet. Jo, egentligen tycker jag att biståndsmålet skulle vara 0 % på sikt. Men dit kommer vi väl aldrig. Då skulle vi ha lyckats att utrota fattigdomen i världen. Det borde egentligen vara målet, men innan vi kommer dit ska vi ha det här enprocentsmålet. När det gäller detta med borgerlig regering och Moderaterna vill jag säga att vi kan hantera dem. Det har visat sig. Problemet är när det kommer in andra partier i bilden, som Socialdemokraterna gjorde när vi hade krisuppgörelsen, med förslag om att sänka till 0,9 %. Men vad ni nu har gjort, Lars Ohly, är att ni har parkerat er på skammens gräns. Sätt lite press på regeringen! Det sade jag tidigare till Miljöpartiet. Kanske Vänsterpartiet nu skulle försöka att pressa regeringen på det här. Utan er finns det ju ingen majoritet. Ha lite självförtroende i förhandlingarna nästa gång ni går och förhandlar om biståndet!

Fru talman! Jag håller fast vid det jag sade i mitt anförande. Vi ser inte biståndsnivån som en konjunkturregulator. Vi anser att enprocentsmålet ska uppfyllas alldeles oavsett de ekonomiska problem som statens finanser kan drabbas av. Jag anser det vara fel av en riksdagsmajoritet att börja skära i biståndet med hänvisning till dåliga svenska finanser. Men onekligen är det så att utrymmet och möjligheterna att snabbt återgå till enprocentsmålet ökar ju bättre utrymme vi har genom att vi har sanerat de stora svårigheter som den borgerliga regeringen tillfogade Sveriges ekonomi. Biståndsmålet ska vara att utrota biståndet - ja, i den meningen att vi ska utrota grunden för att biståndet behövs. Jag sade det i polemik med moderaterna som ser det som sin uppgift att ha ett kortsiktigt åtagande för biståndet, t.ex. i Afrika. Jag antar att K-G Biörsmark, i enlighet med vad han tidigare sagt i debatten, också instämmer i den syn på långsiktigheten som Vänsterpartiet har och som jag uttryckte. K-G Biörsmark säger: Vi kan hantera moderaterna. Men se då till att ni får en någorlunda trovärdig politik gemensamt mot den som den majoritet står för som nu finns, inte bara när det gäller biståndet utan också när det gäller helheten! Se också till att ni i en gemensam reservation höjer biståndet tillsammans med moderaterna! Den dagen ska jag tro på K-G Biörsmark. Innan dess gör jag det ej.

Fru talman! I det här betänkandet föreligger inga reservationer som kräver att jag bemöter dem. Därför kommer jag i mitt anförande att inrikta mig på att sammanfatta en del av utskottets överväganden. Sveriges kontakter med länderna öster och söder om Östersjön bygger på månghundraåriga och nära kontakter mellan människor, handelsmän och näringsidkare från länderna i området. Med undantag av åren 1945-1989 har Östersjön varit ett hav som bundit ihop länderna kring sina stränder. Efter järnridåns fall 1989 och Sovjetunionens upplösning 1991 har Östersjön återigen blivit en viktig led för mänskliga kontakter, handelsmän och näringsidkare och därmed en motor för tillväxt, utveckling och ökad sysselsättning i området. Fortsatta ansträngningar behövs emellertid för att säkra demokratisk utveckling och säkerhetspolitisk stabilitet i Sveriges närområde. Fortsatta ansträngningar behövs för att underlätta handel och ekonomiskt utbyte. Jag vill betona att vi från utskottets sida ser handel och teknisk utveckling som viktiga förutsättningar för ekonomisk tillväxt och utveckling. Eftersom handelsministern deltar i debatten kommer jag inte att ytterligare kommentera detta. Från utskottets sida vill jag betona att vi finner regeringens skrivelse värdefull. Vi menar att den innehåller en bra och balanserad strategi för den framtida Det är ett grundläggande svenskt intresse att verka för de fyra övergripande mål för Sveriges samarbete med Central och Östeuropa som fastställdes av riksdagen 1995. Jag har i debatten tidigare i dag nämnt målen men upprepar dem: · att främja en säkerhetsgemenskap, · att fördjupa demokratins kultur, · att stödja en hållbar ekonomisk utveckling och · att stödja en miljömässigt hållbar utveckling, vilket även innefattar effektivare energisystem och en ökad öppenhet gentemot omvärlden. Vidare är det viktigt att de central och östeuropeiska länderna får internationellt stöd för att fullfölja övergången till demokrati och marknadsekonomi. Efter den första fasen av stöd i synnerhet till de baltiska staternas frigörelse och den andra fasen av stöd till uppbyggnad av de demokratiska och marknadsekonomiska samhällsinstitutionerna har nu en ny fas inletts - EU-utvidgningen och den bredare Europaintegrationen. Förebyggande av konflikter, inte minst i närområdet har varit, och är, en av de viktigaste uppgifterna för svensk utrikes och säkerhetspolitik. Utvidgningen av EU är en mycket betydelsefull komponent i byggandet av en genuin, allomfattande europeisk säkerhetsordning. Det är av stor betydelse att de länder som inte är aktuella för EU-medlemskap så långt som möjligt engageras i ett omfattande och nära samarbete med EU och med unionens medlemsländer.

Fru talman! Den ekonomiska tillväxten i flera av kandidatländerna har varit mycket god, medan utvecklingen i Ryssland och andra tidigare Sovjetrepubliker inte har varit så positiv på det ekonomiska området. Att den ekonomiska utvecklingen har släpat efter är enligt utskottets uppfattning oroande. Det medför att de samhälleliga resurserna inte räcker till för alla behov som finns, särskilt vad gäller insatser av social karaktär. Herr talman! Birgitta Ahlqvist kommer att närmare utveckla vår syn på stödet till Ryssland och framför allt till Barentsområdet. Jag går därför inte närmare in på detta. Däremot tänker jag beröra förhållandena i Vitryssland. Den politiska utvecklingen i Vitryssland ger anledning till oro. Utskottet har kunnat konstatera att regeringen vid ett flertal tillfällen gjort markeringar när det gäller utvecklingen där, senast i oktober 1999 när den demokratiska vitryska oppositionen genomförde en manifestation i Minsk, vilken den vitryska regeringen på ett våldsamt sätt försökte förhindra. Dessutom fängslades flera framstående företrädare för oppositionen. Även EU har vid flera tillfällen gjort tydliga markeringar mot de vitryska brotten mot de mänskliga rättigheterna och de demokratiska friheterna. Utskottet anser emellertid att det även är möjligt att genomföra insatser till stöd för de demokratiska krafterna, för en demokratisk utveckling i landet och för de krafter som verkar för respekt för de mänskliga rättigheterna. Så har även skett, både från EU:s sida och från svensk sida. Utskottets uppfattning är att samarbete med den vitryska regeringen inte är möjligt så länge förhållandena vad gäller respekten för de mänskliga och demokratiska rättigheterna inte förbättras. Det får emellertid inte utesluta mellanfolkliga kontakter och kontakter mellan enskilda organisationer. Människorna i Vitryssland är i stort behov av internationella kontakter, och den demokratiska oppositionen bör uppmuntras. Fru talman! Sverige har ett starkt intresse av att miljöförbättrande investeringar kommer till stånd i länderna runt Östersjön. Dessa investeringar medverkar till renare vatten och renare luft i Östersjöområdet. Det finns även sociala, ekonomiska och allmänpolitiska motiv för att bistå samarbetsländerna på detta område. I strategin pekas på vikten av att hitta möjligheter att skapa kollektivtrafiksystem och godstransportsystem som ger förutsättningar för tillväxt i kandidatländerna på ett mera hållbart sätt. Vad beträffar kärnsäkerheten har de svenska insatserna inledningsvis koncentrerats på säkerhetsförbättringar i de äldre sovjetiskbyggda kärnkraftverken. Särskilt har insatser vid Ignalinaverket i Litauen prioriterats. Stödet har också omfattat stärkande av säkerhetsmyndigheterna och förbättring av säkerhetskulturen vid kärnkraftverken. Utskottet har inhämtat att det finns en stark strävan från de nya självständiga staterna, inte minst i Baltikum, att ändra den befintliga infrastrukturen på energiområdet, som byggdes upp för att passa Sovjetunionens energiförsörjning. Den kompetens och den erfarenhet som uppnås vid avstängningen och nedmonteringen av en reaktor vid Barsebäck bör självfallet utnyttjas i östsamarbetet. När det gäller olika typer av utsläpp i Östersjön har utskottet inhämtat att engagemanget är stort från svensk sida för att minska oljeutsläppen och för att maskinrumsavfall och annat avfall från fartyg ska tas om hand på bästa sätt. När det gäller övergödningsproblematiken och utsläppen av kväve och fosfor har utskottet erfarit att det vid ett möte med Helsingforskommissionen i september 1999 fattades beslut om genomförande av 1988 års ministerdeklaration, vilken innehåller beslut om en minskning med 50 % av långlivade organiska föreningar, tungmetaller och närsalter från alla utsläppskällor jämfört med 1985 års nivå. Minskningen ska vara genomförd senast år 2005 med en lägesrapport år 2003. Fru talman! Utskottet menar att införandet av en gemensam jordbrukspolitik och efterföljande strukturrationaliseringar inom jordbruket i vissa av kandidatländerna kan komma att medföra ett hot mot den biologiska mångfalden i dessa länder. Vi menar därför att införandet av den gemensamma jordbrukspolitiken och förberedelserna för medlemskapet inom detta område måste ske i överensstämmelse med gällande internationella avtal, inte minst konventionen om biologisk mångfald, och att de svenska erfarenheterna från ekologiskt lantbruk bör tas till vara i detta arbete. Fru talman! Insatserna på det sociala området har jag berört i mitt tidigare inlägg här i dag. Jag hade tänkt att något kommentera det Ingrid Näslund sade, men det kan jag göra i en replik senare.

Fru talman! Det är i dagarna tio år sedan Berlinmurens fall och frigörelsen i Central och Östeuropa. Utvecklingen sedan frigörelsen har i många länder gått utomordentligt bra. Man har tagit sig an transitionen från diktatur, socialism och planekonomi till demokrati, privat ägande och marknadsekonomi med största allvar och mycket goda resultat. De som misströstade över de nya demokratiernas förmåga att snabbt integreras i det europeiska samarbetet hade fel. Det var realistiskt, och det var möjligt. De länder som tvekade, som försökte skapa blandsystem eller som t.o.m. har vänt tillbaka igen har alla fått betydande problem. Men de länder som bestämde sig för att snabbt och genomgripande ta steget genom s.k. chockterapi har lyckats bäst och ser nu positiva effekter på en rad områden. Det gäller inte bara det ekonomiska området utan också demokratisk mognad, sociala förhållanden, miljö och relationerna till EU. Friheten och demokratin har förbättrat människovärdet. Mänskliga rättigheter var på kommunismens tid någonting ovidkommande. Avvikande människor, vare sig de var oliktänkande, handikappade, sjuka eller missbrukare, behandlades ofta, för att inte säga alltid, med stor hänsynslöshet. Den sociala tryggheten var knuten till arbetet och till kommunistpartiet. Kvaliteten i vården styrdes av människors situation och position, framför allt, i det kommunistiska partiet. Kommunismens pampar kunde få bra vård, men vanliga människor var utlämnade. Det var makt som var rätt. Estland, Lettland, Litauen och Polen är i dag väl fungerande demokratier. Utvecklingen har gått i rätt riktning vad gäller medborgarskapslagarna i Estland och Lettland. Det är mycket väl värt att poängtera. Vi ser en stegvis integration av de statslösa ryssarna, och ländernas möjlighet till EU-medlemskap har gjort det attraktivt för statslösa att söka medborgarskap, vilket bidrar till att hela länderna. Tjeckien, Ungern och Slovenien är också väl fungerande demokratier som garanterar rättsstatliga principer, mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter. Bulgarien styrs av en demokratiskt vald regering, och den politiska situationen anses stabil. Allmänna och fria val har hållits i Rumänien, men demokratin hotas av den svåra ekonomiska situationen. Ryssland håller fria val till bl.a. parlament och vad gäller presidentposten, men i praktiken har demokratin ännu inte satt sig fullt ut. Det finns brister i de demokratiska institutionerna. Det finns allvarliga problem med korruption och att kontroversiella politiker ibland t.o.m. mördas. I Vitryssland är situationen, precis som Agneta Brendt tog upp tidigare, utomordentligt allvarlig. Landet är icke-demokratiskt. Presidenten har diktatorisk makt, och den lagstiftande församlingen har inte utsetts genom val. Domarkåren är heller inte oberoende. Mänskliga rättigheter respekteras inte, och yttrandefriheten är beskuren. Oppositionella försvinner eller tystas. Här behövs det, förutom en enighet i Sveriges riksdag och på andra håll, långtgående stödinsatser för att stärka den demokratiska processen. Byggandet av demokrati och rättsstat är en förutsättning för utveckling, liksom att komma till rätta med korruption som bromsar ekonomins tillväxt. Vårt stöd till de baltiska staterna bör fortsätta att inriktas på uppbyggnad av rättsstatens funktioner, förvaltning och marknadsekonomins institutioner, liksom på miljöområdet. Allt måste ske inom ramen för samverkan med EU:s förmedlemskapsstrategi. Det svenska stödet bör dock särskilt inriktas på att stödja områden där EU inte alls är aktivt eller bara lite aktivt, som t.ex. suveränitetsuppbyggnad och miljöåtgärder. På lite sikt, om vi blickar framåt, kommer dock relationerna till de baltiska staterna liksom de andra nyligen fria länderna kring Östersjön att vara samma som de relationer vi har till våra andra grannländer. Inom några få år kommer de att vara EU-medlemmar precis som Sverige, och kanske också medlemmar i Nato. Länderna kommer förmodligen och förhoppningsvis att på någon generation nå västeuropeisk levnadsstandard. Bistånd är därför inte det långsiktigt naturliga tillståndet. Det är handel, investeringar, politisk samverkan och utbyten på alla samhällets områden som är det långsiktigt naturliga, precis som när det gäller våra västliga grannländer. Det gör att profilen på det svenska öststödet måste förändras i takt med utvecklingen. Efterhand bör fokus i det svenska stödet flyttas österut från Östersjöns östra strandstater till det nära Ryssland, som alltmer behöver sättas i fokus. Fru talman! Östersjömiljarden ingår i ett mönster där statsministern vill styra centrala utrikespolitiska frågor vid sidan av UD och den ordinarie hanteringen. Ett annat exempel vi nyligen sett är Sydafrikasatsningen, med känt resultat. Syftet med Östersjömiljarden är inte bara, som man skulle kunna tro i förstone, att stödja våra grannländer, utan framför allt att stödja projekt i andra länder för att öka sysselsättningen i Sverige. Den kom ju också i den s.k. sysselsättningspropositionen. När bidrag endast utgår till svenska företag kan man knappast anse att detta i första hand är ett stöd till andra länder. I stället skapar bidragen konkurrenssnedvridningar och motverkar strävan att åstadkomma en rationell resursanvändning. Östersjömiljarden har hanterats helt vid sidan av det övriga östbiståndet. Regeringen fattar beslut om varje projekt. Utrikesutskottets majoritet medgav förra riksdagsåret att riktlinjerna för Östersjömiljardens användande inte överensstämmer med riktlinjerna för det reguljära östsamarbetet. Östersjömiljarden var och är inte minst ett sätt att ställa medel till statsministerns förfogande för internationella utspel. Det förekommer bland Östersjömiljardens projekt ett antal större infrastrukturprojekt som tar en stor del av miljarden i anspråk. Man kan ifrågasätta om en del av dessa projekt verkligen borde kommit ifråga. Större infrastrukturprojekt bör i stället finansieras via den internationella kapitalmarknaden, eftersom de vanligen ganska lätt kan räknas hem. Ytterligare ett antal av Östersjömiljardens projekt hade likaväl kunnat rymmas inom det ordinarie östbiståndet, vilket också påpekats i skriften Att utveckla ett grannlandssamarbete. Det är en utvärdering av det allmänna samarbetet med Öst och Centraleuropa. Det saknas helt motiv för särlösningar som Östersjömiljarden. Det är fråga om ett parallellt östbistånd utan samordning med det ordinarie stödet. Det är t.o.m. så att tjänstemän som ansvarar för det ordinarie östbiståndet på UD visat en påtaglig irritation över att de inte ens hålls informerade om Östersjömiljarden när man frågat dem om saken. Den enda samordning som skett med det ordinarie öststödet är när myndigheter som fått i uppdrag att hantera både det ordinarie öststödet och medel ur Östersjömiljarden själva valt att samordna hanteringen. Regeringen har inte bidragit till detta. Det är anmärkningsvärt inte minst därför att utrikesutskottet när förslaget om Östersjömiljarden antogs skrev att man ansåg att det var angeläget att fondens verksamhet och det normala östsamarbetet genomförs på ett sätt så att insatserna kompletterar och förstärker varandra. Så har det alltså inte blivit. Ibland har öststödet och Östersjömiljarden varit direkt motstridiga, vilket också visas i Att utveckla ett grannlandssamarbete. När man i landstrategierna i samråd med mottagarländerna beslutat att inte satsa på fler vägprojekt i Baltikum beslutas i stället om vägprojekt inom ramen för Östersjömiljarden, och UD lämnas utanför hanteringen. Det är också tydligt att samordningen med det reguljära öststödet skulle gått mycket bättre om Östersjömiljarden inte fått helt separata beslutsstrukturer. Det har flera påpekat. Tydligt är att man i Att utveckla ett grannlandssamarbete säger att Östersjömiljardens organisation och arbetssätt påverkas av en vilja att få uppmärksamhet och utrikespolitisk goodwill samt att stödja svenska företag. Det är samma misstag här som i Sydafrikafallet och i en rad andra fall. Återigen kan man inte undgå bilden av att Östersjömiljarden är ett sätt att ställa medel till statsministerns förfogande för internationella utspel. Ansvaret för miljarden låg först på statsrådsberedningen, bollades sedan till Näringsdepartementet och flyttade sedan till UD. Statsrådsberedningen, tio departement och ett antal myndigheter har deltagit i hanteringen av projekten. Och departementen har varit mycket ovana vid att hantera den här typen av projekt. Varje departement har ansvar för sina projekt och ska utvärdera dem efter hand. Men återrapporteringen har varit bristfällig. Anvisningar för handläggningen har varit så allmänt hållna att ändamål för medlen, instrument och finansieringsformer har kunnat väljas fritt när det gäller att utveckla ett grannlandssamarbete. Det är också mycket få utvärderingar som har gjorts. Den 1 september i år hade man fattat beslut om att tilldela 688 miljoner. 350 av dem hade betalats ut. Tre jätteprojekt om totalt 120 miljoner var under beredning. 128 miljoner var intecknade för projekt i beredningens inledningsskede. Det saknas alltså anvisningar för handläggning av Östersjömiljarden, vilket också påpekas i olika dokument. Riksdagens revisorer tog t.ex. med anledning av svenska miljöinsatser i Baltikum upp Östersjömiljarden. Man kunde då konstatera att det inte fanns någon strategi för hur olika projektidéer skulle bedömas eller vilka villkor som skulle ställas vid avtalen. Vi har från moderat sida upprepade gånger begärt att Östersjömiljarden ska redovisas och utvärderas. Men intresset för detta har milt sagt varit måttligt. Det är mycket svårbedömt vilka effekter enskilda projekt eller ens miljarden som helhet har gett. I 1998 års ekonomiska vårproposition skrev regeringen: Verksamheten har varit framgångsrik. Det gällde den första Östersjömiljarden. Då vill jag fråga Leif Pagrotsky: Vad grundar man det på? Vilka belägg har man för att Östersjömiljarden har varit framgångsrik? Det vore väldigt bra om riksdagen kunde få den redovisningen. I budgetpropositionen för år 2000 beskrev man att flera projekt inleddes först 1998 och 1999, ett par tre år efter beslutet om Östersjömiljarden, och att de inte går att utvärdera ännu. Projekten har också drabbats av långa förseningar. Likväl hävdar regeringen att erfarenheterna av projekten är goda. I vår och i somras hade radions ekoredaktion en rad rapporter om oklarheter i samband med Östersjömiljardens hantering. Företaget Swedagri fick ett bidrag på 28 miljoner, vilket motsvarade tre gånger företagets årsomsättning, efter en handläggningstid på tre dagar. Pengarna skulle gå till ett mejeri i Ryssland. Inte ens regeringen själv vet hur pengarna använts, rapporterade ekot. Regeringen har lagt ut administrationen på ett av statens aktiebolag, Swedfund, som inte behöver redovisa hur pengarna har använts. Regeringen avslog vid två tillfällen ekots begäran att lämna ut handlingar om projektet. Men till slut gjorde Jordbruksdepartementet detta efter eget beslut. Det framgick att en utvärdering av det rimliga i att bevilja detta projekt 28 miljoner hade gjorts av Swedfund som i själva inledningen konstaterar att man inte är kompetent att bedöma frågan, eftersom man saknar branschvana. Dessutom har man varken haft tid eller resurser för att göra en fullständig utredning - allt enligt ekot. Uppgifterna vittnar om att Östersjömiljardens hantering har varit fel från början och att det faktum att miljarden hanteras vid sidan av det övriga Östersjöstödet inte är acceptabelt. De oklara effekterna av Östersjömiljarden nr 1 gjorde det än mer fel att gå vidare med en Östersjömiljard nr 2. Beslut fattades utan att redovisningen av den första miljarden hade ägt rum. Nu sägs det att man offensivt ska främja svenska näringslivsintressen med miljard nr 2. Det är ett vällovligt syfte, men det har inte med öststöd att göra. Att stärka den svenska sysselsättningen, som ju var ett av regeringens mål med miljarden, leder fel när det gäller öststöd. Vi är kritiska till att det målet har satts upp för stödverksamhet över huvud taget, men om man accepterar att det nu har satts upp kan man konstatera att det inte har nåtts. Riksdagens utredningstjänst frågade UD om man hade mätt sysselsättningseffekterna av Östersjömiljarden. UD svarade att det inte finns uppgifter om sysselsättningseffekter i den genomgång som gjorts. Krav på sysselsättningseffekter har inte ens ställts i projektbeskrivningarna. Bara 5 av 55 projekt hade uppgifter om sysselsättningseffekter, och bara i enstaka fall fanns det angivet i konkreta termer. Regeringen hävdade dock i mars 1998 att Östersjömiljardens sysselsättningseffekter kunde antas vara betydande på längre sikt. På vad stöds detta? Det vore bra om regeringen ville redovisa effekterna. Jag vill hävda att Östersjömiljarden också från regeringens egna utgångspunkter är ett misslyckande. Man kan inte belägga att jobb i någon större omfattning har skapats. En orsak till det är att den övervägande delen av resurserna har gått till statliga verk och myndigheter. Vi moderater har i stället i den ordinarie budgeten löpande föreslagit en högre anslagsnivå än regeringen för stödet i närområdet. Det är en betydligt bättre åtgärd för att stödja utvecklingen kring Östersjön. Östersjömiljarden bör upplösas och medlen tillföras det ordinarie programmet, stöd till Öst och Centraleuropa. Regeringen bör i allmänhet sluta med utrikespolitiska särlösningar vare sig det gäller Sydafrikasekretariat eller Östersjömiljarder, eftersom, som vi alla har sett, konsekvenserna blir svårbedömbara och långt ifrån alltid lyckosamma.

Fru talman! Det är ett enigt utskott som står bakom betänkandet, så jag tänker inte bli långrandig. Jag tycker att det är glädjande att det finns en samsyn när det gäller utvidgningen österut och våra kontakter. Det ser lite annorlunda ut i dag, inför millennieskiftet, än när jag gick i skolan en gång i tiden - jag tillhör ju de få i församlingen som gick i skolan under kriget - och vi fick flytta ut från klassrummet därför att vi skulle ta emot flyktingbarn från Baltikum. Vi fick undervisning i en kyrka i stället. Många av dem som kom drog sedan vidare västerut. De var rädda för kommunismens diktatur och för att det under det kalla kriget skulle bli orostider också i vår del av världen. Därför är det glädjande att vi nu går in i ett nytt millennium med denna möjlighet att säkra freden i vår del av världen. Jag blir lite nostalgisk här. Jag har faktiskt frimärken kvar från den tiden då jag började samla frimärken och det fanns självständiga stater österut. Sedan kom järnridån, och länderna gick in i glömskans töcken - nästan, åtminstone. Men för tio år sedan kom då murens fall, och vi fick chansen att bygga upp en annan situation österut. Därför är utvidgningen nu så otroligt viktig: att EU har möjlighet att få in nya länder för att säkra freden. Det har sagts här tidigare, och det stämmer helt, att vatten förenar. Därför är det bra att det nu jobbas med olika kontakter, med färjetrafik och med turism, och att kontakterna stärks så att det blir omöjligt att bryta dem. Då får freden en chans. Jag hade för några månader sedan tillfälle att besöka Kaliningrad och där se bl.a. Sidas arbete med att försöka rätta till ett reningsverk - ett konkret arbete för att rena Östersjön. Det gjorde väldigt starkt intryck på mig. Man hade under tidigt 90-tal satsat på sådana här jätteprojekt, men det fungerade inte. Det var ett ryskt projekt. I dag kommer så gott som allt vatten från Kaliningrad direkt ut i Östersjön. Det finns i och för sig ett gammalt reningsverk från 20 talet, men bara ungefär 20 % av Kaliningrads avfallsvatten går igenom verket och det vattnet renas bara till 25 %. Här fick jag alltså se ett konkret exempel på bra arbete. Detta är ett av de reningsverk som man nu försöker rätta till för att vi ska få en frisk Östersjö och så att Östersjön ska kunna överleva som ett friskt vatten och hav. Energisamarbetet är också viktigt. Därför är det naturligtvis lite märkligt att vi i dag stänger säkra kärnkraftverk i Sverige medan man satsar på nya österut som är osäkra. Man startar ju vissa kärnkraftverk där fast man egentligen inte borde göra det. Vi skulle kunna använda de pengarna på ett bättre sätt, anser jag och Folkpartiet. Den svåra och tilltagande kriminaliteten är naturligtvis ett bekymmer. Jag tror ändå att med dessa kontakter, som vi ska kunna utöka mer och mer, ska vi kunna komma till rätta med det också. Framför allt gäller det att befästa och säkra demokratin. Det kan vi göra genom kulturutbyte, turism och idrottsutbyte, genom att låta enskilda organisationer få hjälp med sitt viktiga arbete, genom vänortssamarbete och, framför allt, genom att se till att de baltiska länderna och andra östländer kommer in i

Fru talman! I det här betänkandet finns en motion från Miljöpartiet med. Glädjande nog har utskottet besvarat våra yrkanden, och det känns ju positivt. Dock innebär det kanske inte att problemen i och med det är lösta, eftersom motionen mycket handlar om miljöproblematiken i Östersjöregionen. Ett av de stora problem som finns och kvarstår är övergödningen. Jag hittade Naturvårdsverkets tidning från den 10 november. Där finns en artikel som heter "Övergödningen största hotet mot Östersjön", där man beskriver hur stora satsningar som har gjorts för att klara hoten mot Östersjön och hur stora problem som ändå kvarstår. På den hot spot-lista man tagit fram med 132 utsläppspunkter är det bara 17 som har avförts från listan. En stor del pågår det arbete med, men en mycket stor del har man inte lyckats lösa. Utifrån detta tror man inte heller att man ska klara de mål som har satts upp. Några av de stora problem som kvarstår och som man pekar på är jordbruket, trafiken och utsläppen från reningsverk. Här är det intressant att titta på vad det är för satsningar som görs i och kring Östersjön och hur det är tänkt att detta ska lösas. Man tar särskilt upp ett av problemen när det gäller jordbruket. Vi hade, visar man, kommit en bra bit på väg när det gäller utsläppen från jordbruket i Sverige. Sedan gick vi med i EU, och då var det inte längre de svenska reglerna utan EU:s jordbrukspolitik som gällde. Därmed ökade problemet med läckage från jordbruket. Man ser med viss fasa på vad som skulle inträffa om t.ex. Polen går med i EU och EU:s nuvarande subventionsregler för jordbruket ska gälla. Då kommer nämligen närsalterna att öka i ganska stor omfattning. Det här tycker jag visar på problembilden i dess helhet och också lite grann på ansvarsfördelningen i de här frågorna. Jag tänkte fråga ministern, när hon nu är på plats, hur man ska få ett övergripande helhetsansvar för politiken som leder till att man faktiskt minskar miljöproblematiken. Det här ligger ju, som jag uppfattar det, på flera ansvariga ministrar. Det är jordbruksministern som förhandlar om reglerna för jordbruksstödet. Sedan är det miljöministern som sätter upp mål och önskemål på miljösidan. Sedan har vi näringsministern och handelsministern, och så har vi statsministern med sin Östersjömiljard. Det är alltså mångfald när det gäller vem som styr politiken och har möjligheter att påverka, men var finns helheten när det gäller att se till att satsningarna verkligen leder till minskade utsläpp och att man kan uppfylla de miljömål som ändå finns uppsatta? Det utskottet har fått fram är bl.a. att man vid HELCOM i september fattade beslut om att minskningen skulle vara genomförd senast 2005. Då ska vi vara medvetna om att det har satts upp mål tidigare på det här området som man inte har lyckats genomföra. I stället har problematiken fortsatt. Nu skulle jag gärna vilja veta vad man tror att nuvarande EU-politik, med nuvarande strukturanpassning för att länderna kring Östersjön ska kunna komma med i EU - där det också ges stödpengar för att man ska kunna anpassa sin politik så att man har möjlighet att gå med - ger för effekter när det gäller miljömålen. Det är nämligen nödvändigt, tycker jag, att man kan se det här i ett helhetsperspektiv och vågar ta tag i alla problemen samtidigt om man ska kunna nå målen. Man kan inte bara tro att det går att sätta upp mål och sedan går det att göra tvärtemot, därför att det har mindre betydelse i ett annat sammanhang att man inte klarar målen. När det gäller samarbetet i övrigt är det, som många tidigare har sagt, mycket glädjande att vi nu har ett rikt samarbete med länderna kring Östersjön och har möjligheter på många områden att samverka med varandra. Det är det som kanske många av oss ser som det mest glädjande som har inträffat de senaste åren. Människor som bor så nära varandra och som tidigare i många fall har kunnat ha kontakter kan nu igen ha nära kontakter och samverka inom olika områden. Det finns dock fler problem än utsläppen i Östersjön. Jag skulle också gärna vilja höra lite grann om hur man satsar i Murmanskområdet, där vi vet att det ligger en massa kärnavfall som läcker och som kan utgöra mycket stora hot för framtiden, t.o.m. i vårt eget närområde. Vi som besökte området såg med fasa hur det såg ut, och vi upplevde att det kunde finnas risker som vi i de nordiska länderna borde hjälpas åt att åtgärda. Det är de frågeställningar jag har till ministern när det gäller hur man konkret ska uppnå målen. I övrigt tycker jag att det här är ett bra tänkande, där vi visar viljan och intresset att samverka med våra nära grannländer.

Fru talman! Sveriges största exportmarknad är ett grannland. Det ligger i väster, och det heter Norge. Varje norrman handlar svenskt för nästan 13 000 kr om året. Det är alltså mycket lönsamt att ha ett rikt grannland. Det tycker norrmännen också, för vi svenskar handlar också en del norskt. Svenskar och norrmän är inte unika. Den mesta handeln i världen sker mellan grannländer. Länder som är grannar befinner sig oftast på ungefär samma utvecklingsnivå och köper och säljer ungefär samma typ av varor och tjänster till varandra. Men när vi svenskar blickar österut eller söderut är det något som inte stämmer. Våra närmaste grannar på andra sidan Östersjön kan varken köpa eller sälja som norrmännen kan. Medan en norrman handlar svenskt för som sagt nästan 13 000 kr om året, köper en polack svenska varor för bara 275 kr. Och vi svenskar köper fortfarande väldigt lite polskt. Det finns en väldig outnyttjad potential för ekonomiskt utbyte och välståndsbyggande. Runt Östersjön finns mängder med outnyttjade möjligheter och människor som står beredda att satsa framåt, satsa på att skapa tillväxt och välfärd. De ekonomiska framstegen går hand i hand med en rask utveckling mot demokrati och EU medlemskap. I den utvecklingen ska Sverige vara på plats och bidra för ryssars, balters och andras skull, men också för vår egen skull. Det största hotet mot Sveriges säkerhet i dag och i framtiden ser jag i risken för att en avgrundsdjup välståndsklyfta permanentas rakt igenom Östersjön, ett europeiskt Rio Det är nu vi avgör hur det ska gå. Det är dagens svenskar som är med och avgör om framtidens Östersjöregion ska präglas av slutenhet, misstänksamhet och konflikt, eller om framtiden ska innebära samarbete, handel och nedrustning. Utvecklingen i Ryssland är särskilt viktig. Det väldiga Ryssland brottas med svåra ekonomiska och sociala problem. Miljoner ryssar väntar på att demokratin och marknadsekonomin ska leverera. Generalsekreteraren för EU:s gemensamma utrikes och försvarspolitik, Javier Solana, uttryckte detta tydligt i ett tal i Stockholm för några veckor sedan. Han sade: Stärkandet av banden med Ryssland är den viktigaste och mest brådskande frågan för EU under nästa sekel. Det är stora ord. Men jag tycker inte att de är överdrivna. Därför bedriver Sverige en bred och aktiv Utveckling handlar om ekonomisk tillväxt, men inte bara om ekonomi. Det är en felsyn. Utveckling, också ekonomisk utveckling, kräver demokratiska institutioner, effektiv offentlig förvaltning, god miljö och social trygghet. Därför måste svensk Östersjöpolitik bidra till utveckling inom en lång rad fält. Därför är vi med och bygger reningsverk i Riga och Kaliningrad. Därför stöder vi företagsutveckling i Ryssland, jordreformsarbete i Ukraina och journalistutbildning för vitryssar. Därför är vi engagerade i säkerhetsfrämjande stöd i Baltikum. Därför satsar Sverige resurser på demokratistöd, projekt för modern äldreomsorg, kamp mot sexuell exploatering av barn, erfarenhetsutbyte inom socialtjänsten och kunskapsöverföring på det juridiska området bland mycket annat. Ansvaret mot framtiden kräver att vi bedriver en aktiv och bred politik. För att klara detta långsiktiga arbete satsar vi ungefär 800 miljoner kronor per år i utvecklingssamarbete med länderna i Öst och Centraleuropa. Efter kommunismens fall stod vi inför uppgifter som vi aldrig tidigare mött, och vi saknade gamla erfarenheter att bygga vidare på. Omställningen i våra grannländer till demokrati och marknadsekonomi ställde krav på nya djärva och kreativa grepp. Därför växte tanken på en Östersjömiljard fram. Pengar avsattes vid sidan av och utöver de traditionella medlen för att på ett antal viktiga områden göra satsningar i våra grannländer, satsningar som också ska komma tillväxten och sysselsättningen i Sverige till godo. Östersjömiljardsatsningarna har visat sig framgångsrika, därför följs nu den första miljarden av en andra miljard. Tack vare miljard två kan t.ex. Exportrådets satsning Marknadsplats Östersjön sjösättas. Små och medelstora företag ska få hjälp till handel och investeringar, bl.a. genom att vi inrättar s.k. byråkratilotsar. Östersjöpolitiken kräver kreativitet, och Östersjömiljarderna är ett viktigt hjälpmedel i detta arbete. Men utmaningar kring Östersjön kräver också kraft och koncentration. Under 1999 genomförde regeringen en stor satsning i Polen. Svenska regioner samarbetade med polska regioner. Hundratals och åter hundratals kontakter knöts. Nästa vecka åker statsministern till Warszawa och avslutar denna mycket framgångsrika satsning. Detta framgångsrika Polenår följs nu upp med de baltiska ländernas år, en satsning som syftar till att på alla plan vidareutveckla relationerna mellan Sverige och de baltiska länderna. Självklart kan inget land ensamt bära regionens ansvar på sina axlar. Samverkan är viktig. Sverige är därför drivande i en rad internationella forum för att stärka utvecklingen i vår region. Jag tänker inte bara på EU och Östersjöstaternas råd, utan också på det framgångsrika nordiska samarbetet och på samarbetet i Barents euroarktiska råd. Ett fantastiskt arbete bedrivs också av kommuner, landsting, län och enskilda organisationer. Det decentraliserade samarbetet med våra grannar har en imponerande bredd och ett imponerande innehåll. Detta är en av grundbultarna i den svenska Östersjöpolitiken. Här ger vi impulser till framväxten av ett civilt samhälle i våra grannländer. Herr talman! Jag har angett grundsynen i den svenska Östersjöpolitiken. Men jag skulle också vilja ta tillfället i akt att poängtera två särskilt aktuella och viktiga frågor. Ett växande hot mot vårt land är den snabba spridningen av tuberkulos på andra sidan Östersjön. I allt större utsträckning rör det sig om mycket motståndskraftig tuberkulos som visar resistens mot penicillin. Bara i ryska fångläger finns 100 000 smittade fångar. Problemet är galopperande och gränslöst. Sverige har därför tagit ett initiativ inom Östersjöstaternas råd för att öka samordningen och för att sätta sökarljuset på detta allvarliga problem. I månadsskiftet januari/februari står Sverige värd för en konferens i Stockholm för smittskyddsexperter från hela Östersjöregionen. Konferensen ska föreslå åtgärder till toppmötet med Östersjöstaternas regeringschefer i april. Tbc är ett område som kräver snabba och samordnade insatser. Den andra frågan jag vill nämna särskilt är utvecklingen i Vitryssland. Vitryssarna var de som svårast drabbades av Tjernobylkatastrofen. Det är de som lider under den sista gammalsovjetiska regimen i Europa. Sverige kan och ska stödja uppbyggnaden av det civila samhället i Vitryssland. Därför kommer utrikesminister Anna Lindh och min statssekreterare Sven-Eric Söder att samla alla de organisationer som arbetar med Vitryssland till ett möte nästa fredag. Tanken är att utbyta erfarenheter men också att mejsla ut vidare strategier för att hjälpa befolkningen i detta land. Jag vill också passa på och informera riksdagen om att Sverige på Nordiska ministerrådets möte i Reykjavik på onsdag kommer att föreslå att de nordiska länderna inrättar ett nordiskt informationskontor i Minsk i Vitryssland. Detta är i samma syfte som då vi etablerade nordiska informationskontor i de baltiska länderna under Sovjetunionens sista år. Herr talman! Det finns en grundläggande samsyn över partigränserna i den svenska Östersjöpolitiken - åtminstone var det mitt intryck innan jag hörde Sten Tolgfors aggressioner för en liten stund sedan. Det är en styrka för vårt land och för våra grannar på andra sidan Östersjön. Det är mer som förenar än som skiljer oss åt. För två veckor sedan var jag i Novgorod och invigde en utställning om svenska vikingar på rysk mark. Utställningen redovisar några av alla de urgamla och täta band som binder samman folken runt Östersjön. Tidigare i år var jag i Kijev. Jag slogs av att det i Ukraina finns sedlar med gamla svenskar på. Vår historia är i mångt och mycket gemensam. Också här är det mer som förenar än som skiljer åt. Länderna kring Östersjön är en naturlig region. Herr talman! Vi Östersjöfolk har en gemensam historia. Det är nu upp till oss i vår generation att bidra till att vi också får en gemensam framtid. Det är nu det avgörs. Det är nu vi kan påverka om framtidens Östersjöregion ska präglas av ekonomisk framgång, tillväxt och välfärd, eller om den ska bli säte för stagnation, fattigdom och social oro. Valet är lätt. Det är därför vi behöver en aktiv och bred Östersjöpolitik. Jag hoppas att få tillfälle att återkomma till de frågor som har ställts till mig under den repliktid som finns tillgänglig.

Herr talman! Jag försökte i mitt anförande uttrycka den enormt stora betydelse som jag fäster vid utvecklingen i Ryssland. Det gör jag av ett enda skäl, nämligen att utvecklingen i Ryssland i dag är så pass oroande. Det är inte bara att Ryssland är stort och att vad som än händer i Ryssland har avgörande betydelse för alla i dess omgivning. Utvecklingen i Ryssland är viktig inte bara för Sverige utan för hela Europa. Jag gör denna markering också för att utvecklingen i Ryssland står och väger. Det har visat sig att det inte räcker med marknadsekonomi för att automatiskt garantera välsignelser av olika slag. Det krävs också sociala framsteg, det krävs en väl fungerande statsapparat, det krävs åtgärder på miljöområdet och på andra områden. Marknadsekonomi och chockterapi ensamt löser inte problemen. Det är vi alla medvetna om efter att ha sett utvecklingen i Ryssland. Att jag säger att relationerna till Ryssland kommer att vara EU:s viktigaste fråga under det kommande seklet, är så stora ord som ni kommer att få höra mig ta i min mun i kammaren. Det visar vikten av att vi bedriver politiken så aktivt vi kan. Sverige kommer aldrig att kunna lösa frågorna självt. Sverige är ett litet land, och Ryssland är ett enormt land. Men ingen ska kunna komma till oss när vi sitter på hemmet någon gång i framtiden och säga: "Farfar, varför gjorde ni inte mer? Varför missade ni chansen när ni hade den? Varför drog ni inte ert strå till stacken?" För att förebygga den typen av frågor tycker jag att det är viktigt att vi som är här nu försöker att se stort på frågorna, satsar ordentligt, djärvt, kreativt, brett och framåt för fredens skull, för vår egen skull men också för Rysslands skull.

Herr talman! Jag tror att jag kan hålla med om allt som Marianne Andersson har sagt, inte minst det sista, att vi måste vara mer kreativa. Inte någon av oss i vår generation har förut ställts inför en uppgift av den här arten. Gamla recept, gamla metoder och gamla patentmediciner räcker inte, utan nu måste vi tänka fritt, nytt och ofta djärvt. Vi måste ta oss friheten att våga satsa och då och då också våga misslyckas. Det är så mycket på gång. Ett område som Marianne Andersson nämnde var skattesystemet. Ett huvudproblem för Ryssland är just att de inte förmår driva in sina skatter. Det är ett område som vi arbetar med i samarbete mellan den ryska och den svenska regeringen. Det är ingenting som vi socialdemokrater har hittat på, utan ryssarna anser att Sverige har intressanta saker att lära ut på skatteområdet. Faktum är att vårt finansdepartement har ett antal människor på plats i Moskva som bedriver olika projekt, utbildning och undervisning men också konsultliknande insatser för att bistå när det gäller uppbörds och indrivningsfrågor samt frågor vad gäller utformning av skattesystemet i Ryssland.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att det i riksdagen finns en mycket bred enighet om vikten av att stödja inte minst våra baltiska grannar men också de andra demokratierna i Öst och Centraleuropa. Diskussionen gäller hur det ska ske. Då är Östersjömiljarden, enligt min uppfattning, ett dåligt sätt att göra det på, inte minst därför att ambitionen med Östersjömiljarden inte i första hand är att den ska vara ett stöd utan att det i minst lika hög grad ska vara ett sätt att skapa sysselsättning i Sverige. Den kom också, som bekant, i den s.k. sysselsättningspropositionen Jag har försökt följa Östersjömiljarden sedan tillkomsten, och jag tycker att det finns uppenbara brister. Jag vill ställa tre konkreta frågor till statsrådet med anledning av detta. För det första: Statsrådet sade nu, vilket regeringen också har skrivit i 1998 års vårproposition, att verksamheten har varit mycket framgångsrik. På vad grundar statsrådet den uppfattningen? Vilka utvärderingar har han som grund för det påståendet? För det andra: I mars 1998 hävdade regeringen att Östersjömiljardens - märk väl! - sysselsättningseffekter kunde antas vara betydande på längre sikt. På vilka utvärderingar eller dokument stöder sig statsrådet i det avseendet? För det tredje: Vad kan Sverige göra för våra grannländer i öst med hjälp av Östersjömiljarden som inte är möjligt att göra inom det ordinarie öststödet? Statsrådet sade också att Östersjömiljarden tillkom vid sidan av och utöver det ordinarie öststödet. Att den tillkom vid sidan av är helt uppenbart - det är korrekt - men utöver? Det är bara en fråga om vilken ambition man har inom det ordinarie öststödet. Vi moderater har där löpande anvisat en betydligt högre anslagsnivå än regeringen. Det är alltså inte nödvändigt att öka det just genom att införa en Östersjömiljard.
Herr talman! Jag har flera gånger sagt att jag tycker att den nya situation som vi ställdes inför när kommunismen bröt samman krävde nya metoder och en ny djärvhet i att uppfinna och hitta på nya instrument och nya grepp i detta. Jag tror att det är flera här i kammaren som delar den uppfattningen. Det var mot den bakgrunden som den första Östersjömiljarden inrättades, för att snabbare och mera obyråkratiskt kunna genomföra också stora projekt i samarbete med andra länder. Utöver det som gäller det ordinarie samarbetet, som ju är till för att bistå andra länder, hade vi också ett svenskt ekonomiskt intresse, t.ex. att det satsas på områden som har ekonomisk betydelse för oss, där vi har bra teknik, bl.a. Det här välkomnades av näringslivet, och jag tycker att vi har positiva erfarenheter. Det har fungerat obyråkratiskt, med korta beslutsvägar och snabb hantering. Erfarenheterna av den första miljarden är i huvudsak positiva. Riksdagen har till följd av det beslutat om den andra miljarden. Vi har tagit fasta på erfarenheterna av den första miljarden genom Östersjöberedningens arbete. De har utvärderat och funderat på administrativa aspekter av detta. Dagens debatt om Östersjöskrivelsen är också ett resultat av beredningens arbete. Nu kraftsamlar vi vidare. Vi inrättar ett särskilt sekretariat i Utrikesdepartementet för att hålla ihop beredningen, och vi ökar fokuseringen på vilken typ av projekt som vi ska använda den andra Östersjömiljarden till. Utvecklingssamarbete är långsiktigt. Det gäller sysselsättningseffekterna men också projektutveckling och genomförande i allmänhet. Jag vill också gärna säga att de här satsningarna är någonting som har efterlysts från många håll, nämligen att vi när vi använder skattemedel på det här sättet ska i ökad grad tillvarata den kompetens som finns i näringslivet och rikta den till områden där vi i Sverige har särskild kompetens. Det har vi tagit fasta på i detta projekt vad gäller Östersjömiljarden, och det har vi gjort på ett sätt som har rönt uppskattning och uppslutning från näringslivet och som kanske kommer att få spridningseffekter vad gäller samarbete på andra områden. Samarbete mellan staten och näringslivet behöver vi mer av i Sverige, inte mindre.
Herr talman! Jag kan inte annat än konstatera att jag inte har fått svar på mina tre frågor, varken nu i replikskiftet eller efter att jag ställt dem tidigare och ministern hade möjlighet att svara i sitt anförande. Det blir något krystat, herr talman, när man hänvisar till att det behövs nya grepp efter frigörelsen och kommunismens fall. Den här miljarden beslutades 1996, sju år efter kommunismens fall, och det måste bero på att man såg betydande brister i det ordinarie öststödet så att man var tvungen att införa någonting vid sidan av detta. Jag har inte sett de skälen redovisade. Det försvarar inte heller varför det har funnits svaga för att inte säga obefintliga rutiner, svaga för att inte säga obefintliga anvisningar för hur man ska bedöma de olika projekten och svaga för att inte säga obefintliga utvärderingar av de projekt som har fått pengar. De tre frågorna kommer inte att besvaras i dag, och de har inte besvarats under de år som har gått sedan miljarden infördes. Vi kommer självfallet att få en långsiktig sysselsättningseffekt på grund av tillväxt och handel med våra grannar kring Östersjön, men problemet med Östersjömiljarden är att projekten i sig där ska ge upphov till sysselsättning i Sverige. Det är ju det som leder fel. Om vi hjälper till att få i gång tillväxt och institutionsuppbyggnad i våra grannländer så att de när de blir rikare handlar med våra företag, ger det jobb i Sverige. Det är utmärkt. Men att skapa projekt och att avdela skattemedel, som har ett omedelbart krav på sig att ge sysselsättning i Sverige, är inte att anse som ett stöd till våra grannländer. Det är subventionspolitik, enligt min uppfattning. Handelsministern sade också att marknadsekonomi och chockterapi i Ryssland inte löser problemen. Det stora problemet med Ryssland är att man inte genomförde någon chockterapi, som i grannländerna, de baltiska staterna eller Polen. Man har gjort det styckevis och delt, ett steg fram och något tillbaka. Därför är man kvar i de problem som andra länder har kunnat lämna.
Herr talman! Jag sade i mitt anförande att jag trodde att vi i Sveriges riksdag hade enighet om engagemanget för att jobba med frågorna i Östersjöpolitiken. Jag antydde också att jag började undra hur det är med det efter att ha hört Sten Tolgfors i den här debatten. Kanske Sten Tolgfors engagemang bara var den gamla vanliga antikommunismen, och att det var någonting som fanns när det kalla kriget pågick. När det är slut verkar det inte finnas något kvar. Det finns inga idéer, inga initiativ, inget engagemang. Jag har inte under dagens debatt hört Sten Tolgfors komma med ett enda positivt initiativ, inte en enda tanke om vad man skulle kunna göra för att förbättra livet i Östersjöområdet för att minska riskerna för återfall i spänning, isolationism och ickesamarbete. Det enda som har låtit höra sig här gäller nedskurna pengar. Det är ju fel när Sten Tolgfors säger att han vill ge mer pengar. Han tar bort Östersjömiljarden och adderar ungefär hälften av pengarna någon annanstans. Det är byråkratiskt gnöl över huruvida jag samarbetar med mig själv när jag hanterar Östersjömiljarden och när jag hanterar övriga samarbetspengar. Det är inget lyft, inget flyt, inget engagemang, ingen höjning av gnällnivån på det sätt som jag menar att den historiska uppgift som vi just nu jobbar med meriterar. Vi ska debattera kontrollfrågor och hur pengarna används. Vi ska debattera revisionsteknik, och vi ska gå igenom hur kvitton förvaras, om det är på det ena eller det andra kontoret inom den statliga förvaltningen. Men om vi en gång om året eller en gång vartannat år diskuterar riktlinjerna för Östersjöpolitiken då tycker jag att man kan begära mer av engagemang än vad Sten Tolgfors har visat upp. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att detta indikerar vari engagemanget består. Tidigare bestod det i antikommunism. Nu verkar det bestå i allmän oppositionslusta mot regeringen. Något engagemang för Östeuropa gick inte att spåra i Sten Tolgfors olika inlägg.
Herr talman! Engagemanget för våra grannar runt Östersjön är viktigt, och dessutom tycker jag att det är oerhört intressant och spännande. Vi möter nya människor med andra bakgrunder och kulturer, vilket vi tidigare inte gjort. Det tillför naturligtvis kunskaper och erfarenheter, som också är viktigt. Utrikeshandelsministern nämnde någonting om att det var viktigt att man som farfar på hemmet en gång för barnbarnen kunde tala om att man har gjort någonting. Det är också viktigt att man har gjort rätt saker. Jag tror att det är där de kommer att ställa den stora frågan. Då tror jag att det kommer att bli deras miljö och deras livssituation som kommer att vara ganska tunga i deras frågor. Därför vill jag veta lite grann hur ministern ser på miljösatsningarna och de uppsatta miljömålen samt hur vi ska kunna nå målen. Det finns miljömål uppsatta, men hitintills har man inte lyckats i sin strävan efter att nå dem. Det är väldigt viktigt att vi kan bygga upp det civila samhället, men det hjälper oss föga om vi inte har frisk luft, rent vatten och kan odla vår mat. Då är förutsättningarna för det civila samhället noll och intet. Då kan vi ändå inte leva och bo här. Vi kan inte för Östersjöns skull ropa och hoppas på att vår Herre ska sända stormar à la den som har varit nu och som förmodligen kommer att rädda torsken i alla fall den kommande perioden. Vi styr inte över det, men vi styr däremot över de utsläpp som görs ut i Östersjöns vatten. Det är viktigt att åtgärder vidtas. Jag vill veta konkret: Händer det någonting?
Herr talman! Jag delar Marianne Samuelssons beskrivning av betydelsen av att jobba med miljöfrågorna i det här området. Om barnbarnen frågar mig på hemmet ska jag försöka säga att om vi har dålig miljö beror det i alla fall inte på att vi inte försökte. Är det så att det är fin miljö ska jag gärna skryta över att en liten strå till den stacken har också vi varit med om att dra. Betydelsen av dessa råder det ingen debatt om. Vi gör många konkreta saker. Jag uppfattade det tidigare som kritik att det var för många som var med och kokade i den här soppan: miljöministern, jordbruksministern och ytterligare några förutom jag själv. Det beskriver den bredd som arbetet har. Jag tror att jag vågar påstå att vi samarbetar intimt i regeringen om detta. Vi har noggranna gemensamma beredningar i alla de här sammanhangen för att säkerställa att vad den ene gör hänger väl ihop med vad den andre gör och att det tillsammans ger maximal kraft. Ett exempel som är hämtat från det vi just diskuterat, Östersjömiljarden, är den enormt kraftfulla satsning som vi nu gör på något som K-G Biörsmark tog upp förut, nämligen att rena avloppet från den mycket stora staden Kaliningrad, som i dag går helt orenat ut i Östersjön. Där satsar vi nu en rejäl slant från Östersjömiljarden tillsammans med internationella finansiella institutioner, EBRD och andra, på att få en rejäl uppryckning av detta till allas vår glädje. Att det skulle gå att finansiera genom kapitalmarknaden är uteslutet. Det är den här typen av saker som krävs om det ska bli något över huvud taget. Vad gäller Murmansk gör vi en stor mängd konkreta insatser som gäller kärnsäkerhet, folkrörelsestöd, vi förstärker Barentssamarbetet inför vårt ordförandeskap, bara för att ta några få exempel.
Herr talman! Det är viktigt att det görs saker och ting och att det kanske också skyndas på lite grann. När det gäller Murmansk har det varit ett känt problem länge, och det har varit en ganska seg process att få till någonting, delvis naturligtvis därför att man haft ont om pengar på den ryska sidan för att kunna hjälpa till. Därmed har det kanske stagnerat i byråkratiskt krångel osv. i stället för att kunna göra någonting. Det jag menade är att ministrarna måste dra åt samma håll när många ministrar är involverade. Man representerar ju olika intressen. Det är inte alltid så att de olika intressena när det gäller miljöaspekten samverkar med varandra. Det var precis det jag försökte belysa när det gäller jordbrukspolitiken och utsläppen från jordbruket. Ska EU:s jordbrukspolitik genomföras som den ser ut i dag i samtliga länder runt Östersjön då har vi en miljökatastrof. Det första vi måste göra är att försöka ändra på det och se till att vi får ned utsläppen från vårt eget jordbruk och också ställer krav på EU och resten av länderna för att klara det.
Herr talman! Jag tycker som bekant också att EU:s jordbrukspolitik måste reformeras. Inför utvidgningen skärps det kravet och tillkommer ytterligare argument, när man adderar att Östersjön i och med utvidgningen kommer att bli ett EU-innanhav. Hela Östersjön kommer att ligga inom EU. Det förstärker kraven på att bedöma de här sakerna samlat och integrerat. Där råder det inte några olika meningar mellan oss. Min ambition är att alla ministrars arbete med Östersjöfrågor ska dra åt samma håll. Jag tror mig våga påstå att vi lyckas ganska bra med det. Är det några bekymmer med det hoppas jag att Marianne Samuelsson hjälper mig att identifiera det, så ska jag försöka bidra till att konvergensen ökar i detta. Jag ser det som min uppgift som samordnare av Östersjöpolitiken i regeringen. Men jag avser inte att ta över Jordbruksdepartementets expertis på jordbruksfrågor eller Miljödepartementets expertis på miljöfrågor. De ska ha ett förstahandsansvar, men jag åtar mig gärna att koordinera och främja samarbetet mellan olika specialister på ett annat sätt. Att saker och ting tar mer tid tror jag att alla som haft med Ryssland att göra märker, också näringslivet. Allting tar tid på den ryska sidan. Det är inte bara vi som är byråkratiska. Jag har hållit på med reningsverket i Kaliningrad sedan jag började att få ansvar för de här frågorna för flera år sedan. Alla de turerna skulle jag kunna trötta riksdagen med en lång utredning om hur det har gått till, hur centralmakten och provinsregeringen mellan Moskva och Kaliningrad inte kan komma överens om vem som ska fatta vilka beslut, vem som ska bevilja byggnadslov och vem som ska anslå den ena pengen, vem som ska anslå en kreditgaranti som EBRD kan godkänna, hur det fastnar i den här kvarnen år efter år, hur svårt det är att hitta en motpart att effektivt förhandla med. Allting tar tid. En sak som vi har lärt oss är att räkna med tid för allt vi gör, för det går inte lika snabbt som hemma.

Herr talman! Jag tackar Birgitta Ahlqvist för hennes inlägg. Jag vill också till henne och övriga här framföra min uppskattning över det norrländska engagemanget för Barentsregionen och dess utveckling. Det gäller inte minst Birgitta Ahlqvist personligen som är en ofta sedd gäst i Utrikesdepartementet som lobbyist för Barentsregionens intressen. Det är mycket glädjande. Alla lobbyister är inte illa sedda. Barentsområdet har en enorm potential och är därför inte bara av intresse för Norrland, Norrbotten eller den nordliga regionen i Sverige. Det är i högsta grad också ett intresse för regeringen. Därför kommer också den svenska profilen att höjas. Tillsammans med högskolan, länsstyrelsen och näringslivet i regionen kommer satsningen på Barentsområdet och Barentssamarbetet att öka. Inför det svenska ordförandeskapet i Barentsrådet våren 2001, alltså samtidigt med vårt EU-ordförandeskap, kommer vi att stå väl förberedda. Birgitta Ahlqvist hade en konkret fråga om ifall vi vill anslå mer pengar till samråd och rådgivning om samarbetet i Barentsregionen. Låt mig säga ungefär så här: Det verkar vara en bra idé. Låt oss titta närmare på den.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

Herr talman! Jag ska vid denna sena tidpunkt inte kommentera skrivelsen i någon större utsträckning. Men jag vill säga att jag är både fascinerad och intresserad av mycket som försiggår i det här området, som ju är ett av våra nära grannområden. Jag hade tänkt att tala speciellt om barnens situation och den sociala situationen i Central och Östeuropa. Jag tog upp frågan i behandlingen av förra betänkandet, biståndsbetänkandet, men frågan hör ju också hit. Det är så att pengar inte anslås om man inte står på regeringssidan. Vi hade önskat att få 100 miljoner mer till Öst och Centraleuropasamarbetet och att det särskilt skulle inriktas på barn i området. Dessutom har vi föreslagit 50 miljoner mer till Sidas informationsverksamhet, där vi också tyckte att en hel del skulle användas till att informera om den sociala situationen och för att i ännu större utsträckning få vänorts-, kommun-, läns och regionsamarbetet att fungera. Jag vet att mycket sker, som Leif Pagrotsky informerade om, men mycket mer skulle kunna göras. Från Kommunförbundet fick jag upplysningen att de kommuner som redan är i färd med att genomföra projekt kommer tillbaka och söker mer pengar, men andra gör fortfarande ingenting. Det är alltså lite ojämnt fördelat, och det finns ett utrymme för att göra mycket mer. Även om vikten av insatser för barn har lyfts fram av regeringen i utvecklingssamarbetet med Centraloch Östeuropa, anser Kristdemokraterna att ambitionsnivån har varit alltför låg beträffande konkreta insatser för att förbättra barnens situation, i synnerhet i relation till de grova missförhållanden som råder bland många barn i närområdet. Sovjetunionens länder har hamnat i extrem fattigdom, vilket i hög grad drabbar barnen. När det gäller de förändringar i den sociala situationen som har skett under en tioårsperiod har det inte alltid gått så bra med chockterapi, utan det finns fortfarande stora problem. Därmed vill jag inte ha sagt att det inte har varit rätt att använda chockterapi, men det kanske skulle ha behövts mer stöd och hjälp när det gäller den sociala situationen. Då hade inte så många behövt lida skada. Hälsotillståndet är försämrat på grund av miljöförstöring, kärnavfall, luft och vattenföroreningar. Det har också skett en stor ökning av missbruk av alkohol, tobak och droger. Näringstillförseln är dålig, spridningen av smittsamma sjukdomar har ökat och hälso och sjukvården är sviktande. Jag är mycket glad att statsrådet tog upp tuberkulossituationen. Det är en av de frågor som jag har talat mycket om i de här sammanhangen. Jag deltog i en konferens, som Europarådets sociala utskott anordnade i slutet av oktober i Moskva, där bl.a. denna fråga togs upp. Det har hörts rykten om att den här formen av tuberkulos har fått spridning t.o.m. i USA och att man inte vet vad man ska göra. Vi tog också upp i biståndsdebatten att Sverige skulle försöka få fram strategier för hälsoforskning, där de rika länderna går in och garanterar vacciner. Man låter läkemedelsföretagen forska, men man garanterar att vaccinerna får avsättning. Något liknande tror jag behöver göras när det gäller Ryssland och övriga östländer. Detta är någonting som ni skulle kunna ta upp och som jag hoppas att ni kan driva för att sedan utvecklas till att användas i utvecklingsländerna. Där gäller det bekämpning av tuberkulos, malaria och aids. Aids är också ett oerhört stort problem i Kaliningrad och i många av östländerna. Det hänger samman med drogmissbruket. Barnen och de unga drabbas i väldigt stor utsträckning. Det är skrämmande uppgifter om hur sjukdomen sprids i Kaliningrad. Antalet fall kan på nio månader öka från 53 till 1 000-1 800. Det är alltså en oerhört skrämmande utveckling. Det är en dramatisk ökning av antalet barn på institutioner. Det faktum att gatubarnens antal har antagit förfärande proportioner ger anledning till stor oro. 90-talet, och man säger att det inte har skett särskilt stora förbättringar sedan dess. Detta är då ett land som anses moget för EU. I både Moskva och S:t Petersburg finns det enligt uppgift 60 000 gatubarn. När jag lade mig för att sova i Moskva tänkte jag: Här i denna stad finns det Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Ukraina ökat med 60-95 % under övergångsfasen. Detta är ju en säkerhetsfara för oss och någonting som vi måste arbeta med i grannlandssamarbetet. Här skulle jag också vilja se ökade insatser och strategier. Antalet brott som ungdomar är inblandade i växer snabbast. Det gäller våldsbrott som kidnappning, våldtäkt, misshandel och mord. Sedan vill jag ta upp en väldigt allvarlig fråga. I Ryssland finns 5 % av barnen inte i grundskolan. Det är 100 000 barn per årskurs. Man säger att i de baltiska staterna kan siffran röra sig från 5 % till 15 %. 15 % vågar jag inte stå för, men att det är 5-10 % som inte går i regelbunden grundskoleutbildning har jag hört i många olika sammanhang. Detta är ju en fråga om demokrati i framtiden. Vi säger att vi vill stödja demokrati, och det vet jag att vi vill. Men hur ska den demokratiska utvecklingen bli om så många barn inte får grundskoleutbildning? Hur ska den demokratiska utvecklingen bli om så många blir inblandade i kriminalitet? Om så många är gatubarn under sin uppväxttid och om så många barn sviks under denna viktiga period, hur blir då demokratins utveckling om några år? Det är nu insatserna måste göras, annars går en generation förlorad. Trots den svåra sociala situationen har inte de svenska insatserna ökat. Det sägs att de har utökats och att man vill utveckla dem, men samtidigt kan jag se att satsningen som görs på Öst och Centraleuropa ligger på 750 miljoner för både detta och nästa år. Förut har insatserna legat runt 800 miljoner i flera år. Det är alltså snarare en sänkning av insatserna. Visserligen har vi Östersjömiljarden. Därifrån kanske man kan hämta lite pengar till detta eftersom det inte finns på det andra området. Jag har därför väldigt svårt att tro att insatserna har ökats på det sociala området. Man säger nu att man har ambitionen att göra mera, men jag har väldigt svårt att se var dessa pengar ska komma ifrån. Under året som gick fick Sida inte ta ut mer än hälften av sitt anslag till östbiståndet. Biståndstaket för östbiståndet sattes vid 475 miljoner. Hur har man då kunnat göra mer på detta område? På vilka andra områden har man då gjort inskränkningar i insatserna? Nu ska jag inte ta mycket mer tid i anspråk. Jag vill bara avsluta med att säga att vi har föreslagit långsiktiga strategier. Vi vill att Sverige ska ha en mer genomtänkt egen strategi just när det gäller barnen i detta område. Man har svarat med barnperspektivet som vi nu arbetar med. Men vi vill ha en strategi för arbetet bland barnen i dessa länder. Vi kan inte göra det här ensamma, precis lika lite som vi kan hjälpa Ryssland ur problemen ensamma. Men vi vill därför att Sverige i EU driver en strategi för hur barnen ska få hjälp i det här området. Det gäller faktiskt hela det forna Sovjetunionen. Sedan menar jag att mest näraliggande land kanske får ta ett särskilt ansvar för ett grannland och driva barnfrågorna hårt. Här skulle jag vilja se statsrådets stöd, när det gäller att se mer på de här frågorna om barnen. Jag skulle inte vilja sitta som gammal mormor - det är jag redan, men jag har inte hamnat på hemmet än i alla fall - och svara mina barnbarn på varför vi inte gjorde något för barnen i det här området, eller varför vi inte gjorde tillräckligt utan lät så många barn bli förlorade barn.

Herr talman! Jag vill gärna ha replik på Ingrid Näslunds anförande. Låt mig bara säga helt kort att vi gör väldigt mycket på det här området, för barnen i Östersjöområdet. Jag är glad över det stöd som jag känner från Ingrid Näslund. Vi gör insatser som en del av generellt inriktade åtgärder riktade till socialtjänst, utbildning i socialt arbete och stöd till kommuner. Vi har också andra generellt verkande åtgärder. Vi har ett utbytesprogram där socialarbetare från de här länderna inbjuds till Sverige. Men vi gör också konkreta saker för t.ex. barn med handikapp. Det gäller också insatser mot alkoholism och drogmissbruk där barn är inblandade och en lång rad andra saker som Ingrid Näslund säkert känner till. I de landsstrategier som vi jobbar med för vart och ett av de länder vi samarbetar med får nu de sociala frågorna ökad betydelse för de kommande åren. Det tycker jag att de förtjänar, och det ska vi jobba mer med. Jag delar helt den bedömning som Ingrid Näslund gör om att detta också är viktiga säkerhetspåverkande frågor, alltså de sociala frågorna. Det gäller både barnen och andra områden. Ingrid Näslund nämnde frågan om hur aids sprids. Jag har besökt en aidsklinik som vi betalar i Kaliningrad. Det går inte att gå oberörd från ett sådant besök när man ser vilken nytta även förhållandevis små resurser kan göra på ett område där de lokala myndigheterna ofta sätter ganska låg prioritet. Detta är socialt värdeladdade områden. Jag har också besökt Ukrainas centralklinik för aids i Kijev. När man vet hur stort det landet är, hur många människor som berörs, och ser denna lilla, dåligt utrustade klinik, då blir man mörkrädd. Så vi kommer att jobba mer med dessa frågor, var så säkra.
Herr talman! Jag är tacksam för det sätt varpå det jag har sagt har tagits emot av statsrådet Pagrotsky. Jag är väl medveten om de insatser som görs både via Nordiska rådet, där det också finns en del via kommuner och landsting, och via Sida. Det sker på många olika områden. Det jag har försökt att framhålla, och jag har nu skrivit motioner om det här i några år, är just att insatserna trots allt inte är tillräckliga. Som jag har sagt är detta inget som vi själva kan åstadkomma. Det borde verkligen vara en uppgift för EU att på ett mer genomtänkt sätt upprätta en strategi för hur man ska kunna göra i de olika länderna. Vissa saker kan säkert göras gemensamt över hela fältet, men många av de här insatserna tror jag att man behöver dela upp ansvaret för. Men man bör verkligen sätta upp konkreta mål så att något händer. Det behövs naturligtvis även attitydförändringar i en del av länderna. Det har ju under den här övergångsfasen varit svårt för dem att klara av de sociala problemen. Ibland har man kanske inte gjort tillräckligt. Man måste kanske se på hur mycket som satsas på de här områdena i länderna. Jag tror att det här med kunskapsöverföring är en väldigt viktig del. Men det vi har menat, och därför har vi satsat 100 miljoner kronor mer i vår budget, också på information, är att vi tycker att det är otillräckligt. Vi skulle vilja att ni tittar på det här inför vidare satsningar i fortsättningen och ser vad som kan göras mer. Kanske skulle något mer kunna göras inom Östersjömiljarden. Framför allt gäller det att arbeta med de här strategierna så att hela EU får ta ett större ansvar för dem. Sedan har vi talat om informationsinsatserna från Sidas håll. Det är för att vi tror att mycket mer skulle kunna göras inom frivilligorganisationer. Det här tror jag skulle kunna engagera svenska folket.

Herr talman! Jag kan inledningsvis konstatera att näringsministern tyvärr inte medverkar i den här debatten i år heller. Jag tycker att det är mycket nonchalant. Det var samma sak förra året, och det påpekades av Hans Andersson. Nog borde näringsministern vara här vid den första stora debatt som vi har. Man kanske kan tänka sig att det finns en förklaring till att näringsministern inte är här.

Jag har gått igenom vad som hänt sedan Björn Rosengren tillträdde som näringsminister år 1998 och konstaterat att det i stort sett finns fem propositioner. Den första heter Utstationering av arbetstagare. Den kan knappast anses ha förändrat näringsklimatet speciellt mycket. Den andra heter Lägesrapport angående de regionala tillväxtavtalen. Den tyder inte heller på något större intresse för de näringspolitiska frågorna. Den tredje är Företagshälsovård, som är en nog så viktig förändring i sig själv, men den förändrar inte näringsklimatet speciellt mycket. Den fjärde heter Utvidgning av lagen om europeiska företagsråd till att avse Storbritannien. Det är nyttigt att vi innesluter Storbritannien i vår gemenskap, men inte förbättrar det den svenska näringslivssituationen. Den femte heter Jämställdhetspolitiken inför 2000-talet. Det är möjligt att det är här som näringsministern lägger ned all sin energi, även om jag tvivlar på att detta blir fallet. Det är alltså inte mycket som har hänt under den senaste perioden. Lönebildningspropositionen på torsdag blir väl efter fackliga ingrepp inte heller mycket till proposition. Inte ens samarbetspartnern Miljöpartiet verkar vara speciellt nöjt. Men facket är förhoppningsvis nöjt. Vi får väl anta att det är huvudsaken, inte vad näringslivet och de arbetslösa anser. Det viktigaste är trots allt att facket är belåtet. Man kan i många fall fråga sig vem som styr Sverige i realiteten. När jag gick igenom detta upptäckte jag att jag överdriver lite. Det finns dock ett par förslag i budgetpropositionen, bl.a. ett om förstärkt anställningsstöd för långtidsarbetslösa. Dessutom har arbetsmarknadsutskottet kommit fram till att OTA ska få fortsätta en tid till. Det kanske var lite elakt att säga att det inte kommer några förslag från regeringen - några kommer trots allt. Det kommer inga propositioner, däremot olika grupper, som regeringen har tillsatt. Man är väldigt duktig på att prata. Det finns olika pratgrupper som är tillsatta av Rosengren och Sahlin, och dessa grupper har kommit fram till ett antal olika förslag om vad man vill göra. Men när de förslagen kommer bryr sig regeringen inte alls om dem. Tala om ineffektivitet! Tillsätt ett antal grupper, och sedan sitter det ett par ministrar där som inte alls bryr sig om vad som händer. Man kan trots allt, om man nu försöker se något positivt i detta, konstatera att situationen för svensk ekonomi är ljusare nu än tidigare och att arbetslösheten minskar. 8,5 % är öppet arbetslösa eller i åtgärder, men om vi lägger till även dem som står utanför arbetsmarknaden helt eller delvis och räknar in latent arbetssökande och undersysselsatta kommer vi upp i nästan 15 %. Det här är skrämmande siffror i en högkonjunktur. Och vad gör då regeringen åt detta? Den gör ingenting. Alla de förslag som de fyra borgerliga partierna har lagt avvisar regeringen. Av 77 förslag som Småföretagsdelegationen, som är tillsatt av regeringen, har lagt är det 12 som är genomförda, om man räknar snällt. De olika typer av regelförenklingar som föreslås väntar man med eller tillsätter utredningar om, men ingenting sker där heller. I en gemensam fyrpartireservation med Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centern lägger vi ett antal förslag för att minska arbetslösheten. Vi föreslår skattesänkning på arbete och företagande. Vi föreslår sänkt skatt för hushållstjänster, som vi vet kommer att ge tiotusentals jobb. Det har gjorts ett försök i Kungälvsområdet som heter Humlan, och man kan där konstatera att detta ger jobb. Dessutom är det så att många grupper skulle absolut vilja ha detta. Ta barnfamiljer, som skulle få mer tid tillsammans, och äldre, som skulle kunna få hjälp med snöröjning och vissa typer av trädgårdsarbete. Men här sker inte heller någonting. Mona Sahlin är visserligen ute gång på gång och säger att hon tycker att det verkar bra och att det nog ska genomföras, men i vanlig ordning sker det inte någonting. Jag skulle vilja fråga Johnny Ahlqvist, som är ordförande i arbetsmarknadsutskottet: När kommer det att ske någonting på det här området? Vi vet att det behövs en ny arbetsrätt, men när kommer förslag om någonting i det fallet? Turordningsreglerna måste ändras. När kommer förresten det av riksdagen för ett år sedan beslutade undantaget? Facklig vetorätt vid entreprenader och förbud mot blockad av enmansföretag är nödvändiga. När kommer det? Arbetslöshetsförsäkringen behöver förändras till en allmän och obligatorisk försäkring och en bortre parentes införas. Inte heller här ser vi några förslag från regeringen. Utbildningen behöver förbättras, och personliga utbildningskonton och lärlingssystem behöver införas. Dessa förändringar måste till för att antalet jobb ska öka. Jag skulle vilja gå så långt som att säga att det är osolidariskt mot de arbetslösa att inte ändra arbetsrätten, arbetslöshetsförsäkring osv. Det hindrar nämligen att jobb kommer till. Socialdemokraterna värnar dem som har jobb. Av rädsla för facket gör de inte de förändringar som de vet är nödvändiga och som bägge näringsministrarna vet behöver göras. Men man gör ingenting. Johnny Ahlqvist får nu visa sin solidaritet mot de arbetslösa och se till att han är beredd att genomföra de förändringar som även han vet behövs för att antalet jobb ska öka så att vi inte ska ligga med den enorma arbetslöshet som vi har i en högkonjunktur. Låt mig ta ett exempel. I Rinkeby, ett invandrartätt område, har 33 % av dem som bor där jobb. Vad görs för de övriga? 33 % i ett invandrartätt område - det är skrämmande siffror. Vi vet att det genom de moderata förslagen kommer att bli fler jobb. Jag hoppas verkligen för de arbetslösas skull att socialdemokraterna är beredda att omforma sin politik. Är det nu så att vi är ensamma om att tycka detta? Nej, i dagens tidningar kan man exempelvis se följande rubrik: "Utredare vill slopa miljardstöd." Så kan vi läsa: "Det statliga miljardstödet till småföretag bör i stort sett slopas och regelsystemen måste förenklas, särskilt arbetsrätten." Hörde Johnny Ahlqvist det - särskilt arbetsrätten? Det föreslår regeringens egna småföretagsutredare. "I en första rapport till näringsdepartementet föreslår de att stödet ändras från förmedling av pengar till förmedling av kunskap -. Det direkta företagsstödet på flera miljarder kronor årligen som staten fördelar till småföretagen via myndigheter och inrättningar som Nutek, Almi, länsstyrelserna och andra aktörer, kan i stort sett avskaffas och pengarna användas till minskad skatt på företagandet. - Direkt stöd skadar ofta mer än det hjälper, hävdar utredarna. Det skapar orättvisor mellan företag som får och konkurrenter som inte får. - Utredarna vill att det görs en översyn av skatteregler och regler för administration liksom av arbetsrätten, vilken de anser skapar stora problem för företag som vill växa." Så säger man om småföretagarpolitiken: "'Det har lett till ogenomskinliga system, lotteriliknande beslut och ett från företagen och företagarna allt mer frikopplat och självgenererande system.'" Som det inte vore nog så kommer faktiskt Riksrevisionsverket och säger så här: "Statligt stöd stör lokal konkurrens och verkar konserverande på arbetsmarknaden. Det anser Riksrevisionsverket som på regeringens uppdrag har granskat hur delar av det statliga företagsstödet fördelas på företag, branscher och län. - RRV konstaterar att de myndigheter som delar ut stöd sällan har överblick över vilka stöd som ges av andra myndigheter. Risken för felaktiga och dåliga beslut ökar och uppföljningar av enskilda stöds effekter blir svår." Vi konstaterar alltså att det inte är bara vi från moderat håll och de fyra borgerliga partierna, inte bara från företagarna utan även regeringens egna organ som anser att den politik som regeringen för leder åt fel håll. Så har vi flaskhalsproblematiken. Vi kan alltså konstatera att vi, trots att vi har en god ekonomi och god konjunktur, får allt svårare på alltflera områden att tillgodose behovet av arbetskraft. Man konstaterar här att tre av tio företag inte kan växa i takt med den ökade efterfrågan på deras produkter och tjänster, och sju av tio företag redovisar klara rekryteringsproblem under det senaste halvåret enligt en undersökning. Detta alltså i en högkonjunktur! Det har visat sig att det beror på den tidigare förda dåliga politiken, där man satsade på kvantitet i stället för på kvalitet. Det måste alltså vara något rejält fel med den socialdemokratiska politiken när vi befinner oss i det läge som vi nu har. Jag hoppas att under dagens kammardebatt få höra att socialdemokraterna vill någonting som leder åt rätt håll och att man tar till sig lite grann av det som har sagts under längre tid både i denna kammare och på andra ställen. Mina förhoppningar om det är tyvärr inte alltför stora. Men man ska ju aldrig ge upp hoppet. Det är möjligt att Johnny Ahlqvist under debatten kan visa att han har lyssnat till några av de goda råd som ges från oss och andra. Jag vill slutligen be att få yrka bifall till reservationerna 1 och 8.

Herr talman! Trots en god konjunktur är det oerhört många svenskar som saknar arbete. Det är ett enormt slöseri med mänskliga resurser som pågår. Det är viktigt att komma ihåg att vi fortfarande har en massarbetslöshet i Sverige. Ca 16 % av arbetskraften, eller över 700 000 människor är arbetslösa, i olika former av åtgärder eller undersysselsatta. Det är 16 miljoner arbetstimmar som går förlorade varje vecka på detta sätt. 16 miljoner! Lägg till detta ytterligare 100 000 människor i kunskapslyftet, varav de flesta helst skulle vilja arbeta, så inser vi alla allvaret på den svenska arbetsmarknaden, på tröskeln till ett nytt millennium. Det finns en uppenbar risk för att arbetslösheten inte längre ses som det stora samhällsproblem den är, nu när kurvorna pekar uppåt. Andra frågor tränger sig på. De arbetslösa blir "de andra", som vi inte riktigt berörs av. Men så får det inte bli. Just nu är vi inne i en period då sysselsättningen stiger kraftigt. Och det ska vi givetvis glädjas åt. Men i ivern att måla utvecklingen i ljusa färger glömmer socialdemokraterna lätt bort att uppgången är ett litet undantag i en långsiktigt nedåtgående trend. Jämför vi oss med OECD-länderna har vi trendmässigt tappar mark sedan 1970-talets början - i genomsnitt en procentenhet lägre tillväxttakt per år. Vi har halkat ned från det fjärde rikaste landet 1970 till 15:e platsen i dag. Utvecklingen visar en skrämmande färdriktning. Och för varje procentenhet utebliven tillväxt förlorar vi resurser till vård, omsorg, skola och kortare arbetstid, om man så vill. Den här bilden illustreras också av att det sedan 1950 inte tillkommit netto ett enda nytt jobb i det privata näringslivet. Den glädjande uppgången på arbetsmarknaden sker alltså från en mycket låg nivå. Och få tror, inte ens regeringen i sina prognoser, att målet om 4 % öppen arbetslöshet år 2000 ska kunna uppnås. Men även om målet skulle uppnås kommer fortfarande 160 000 individer, och ytterligare nästan lika många i olika konjunkturberoende åtgärder. Och detta alltså i ett mycket gott konjunkturläge. Regeringen och dess lojala stödpartier verkar hoppas att nuvarande konjunkturuppgång tillsammans med vissa, i och för sig positiva, justeringar av arbetsmarknadspolitiken och inrättande av ett medlingsinstitut ska leda oss in i den fulla sysselsättningens förlovade land. Men är det den förda politiken som kommer att lösa de stora problemen på arbetsmarknaden? Eller krävs det en kombination av en aktiv arbetsmarknadspolitik, skattelättnader och strukturförändringar? Detta är egentligen denna debatts grundläggande fråga: Räcker det med dem förda politiken och att hoppas på en lång högkonjunktur? Vi kristdemokrater har i motioner och reservationer redovisat vår djupa oro över regeringens passivitet. Vi föreslår strukturella förändringar som skulle leda till en bättre fungerande lönebildning och en mer flexibel arbetsmarknad. Vi föreslår ett bättre företagsklimat och skattelättnader som skulle skapa många nya jobb i småföretag och i tjänstesektorn. I en gemensam fyrpartireservation har vi kristdemokrater, moderater, centerpartister och folkpartister poängterat behoven av en ny inriktning av arbetsmarknadspolitiken och den ekonomiska politiken, just därför att vi inte tror att regeringens politik är tillräcklig. Herr talman! Den sysselsättningsökning vi nu kan glädjas år har framför allt kommit i de befolkningstäta delarna av landet. Mellan det andra kvartalet 1998 och andra kvartalet 1999 har sysselsättningsgraden stigit i hela landet, med undantag för övre Norrland. Det går med andra ord inte bra för hela Sverige. Men även inom de olika regionerna kan skillnaderna vara stora. Ett tydligt exempel på detta är den låga sysselsättningsgraden i invandrartäta områden samtidigt som områden i samma kommun kan ha brist på arbetskraft. Det bekymmersamma läget på arbetsmarknaden illustreras också av tydliga tecken på flaskhalsproblem. Enligt SAF hade en majoritet av företagen i oktober i år problem med att hitta den arbetskraft man behöver. Detta i ett läge när hundratusentals människor står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Problemet är att jobben finns där människor inte bor, och jobben finns i yrken som den arbetslöse saknar utbildning och erfarenhet för. Kort sagt, flexibiliteten är liten och lönebildningen fungerar inte. Massarbetslöshet präglar vårt land samtidigt som företag skriker på arbetskraft. Visst är det någonting som är galet? Ända sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde efter valet 1994 har lönebildningen lyfts fram som den viktigaste faktorn för att komma till rätta med arbetslösheten. Efter fem år kommer nu en proposition som bara innehåller inrättandet av ett medlingsinstitut. Även om ett sådant institut är välkommet är det sammantaget ett mycket magert förslag som väntas. Av ambitionerna att reformera lönebildningen i grunden blev det inte mycket. Dagligen har vi i massmedierna kunnat läsa om hur LO ställt ultimata krav som regeringen backat för. Senast har regeringen backat för fackets motstånd mot ett förbud mot blockad av enmansföretag som inte vill teckna kollektivavtal. Vi får väl se om Miljöpartiet orkar hålla sin linje fram till voteringarna här i kammaren. Herr talman! Men lönebildningens funktionssätt handlar om mer än medlingsinstitut och varseltider. Det handlar om att skapa en ekonomisk-politisk miljö som främjar en sund löneutveckling. Det krävs en rad åtgärder såsom sänkt inkomstskatt för alla genom höjt grundavdrag och sänkta marginalskatter. Arbetslöshetsförsäkringen bör i större utsträckning finansieras genom avgifter från de försäkrade. Lägre arbetslöshet ska ge lägre avgifter och vice versa. Löntagarna kompenseras för höjda avgifter mer än väl genom ett höjt grundavdrag. Detta ger incitament för en bättre fungerande lönebildning. Vi behöver uppmuntra vinstdelningssystem och inte motverka det hela. Vi bör också ha en lönebildning som ger utrymme för en bättre löneutveckling inom bristyrken. Skattesänkningar för låginkomsttagare kan underlätta en sådan process. Vi vill också vidta en rad andra åtgärder och se över olika regler på arbetsmarknaden. Självklart vill vi inrätta ett förbud mot stridsåtgärder mot enmans och familjeföretag samt införa någon form av proportionalitetskrav för att begränsa möjligheten till stridsåtgärder som kostar lite för den egna organisationen men som orsakar stora kostnader för motparten och tredje man. Herr talman! Utan en heltäckande politik för en bättre lönebildning och en utvecklad regionalpolitik kommer vi att få uppleva stora flaskhalsbekymmer som förkortar högkonjunkturen. Löneökningar som uppstår inom bristyrken blir sedan norm för andra avtalsområden, och vi får den klassiska Följa Johnleken. Och så är vi återigen tillbaka på ruta 1. Skillnaden blir kanske att devalveringar inte räddar oss den här gången utan att det blir i stället Riksbanken som får städa upp genom att höja räntorna för att bromsa inflationen med ökad arbetslöshet som följd. Frågan är om inte Johnny Ahlqvist ser faran i denna utveckling. Herr talman! Kraftiga insatser måste göras för att sänka trösklarna för ungdomars inträde i arbetslivet. Dessutom har gymnasieskolan blivit alltmer anpassad till elever med teoretiska färdigheter, vilket lett till att många inte trivs i den nuvarande skolan. Därför behöver vi ett modernt, väl fungerande lärlingssystem inom gymnasieskolan och inom arbetsmarknadspolitiken. Vi kristdemokrater föreslår därför att det inom gymnasieskolan inrättas ett nytt lärlingsprogram. Även kommuner som saknar egen gymnasieskola kan arrangera detta program genom att köpa den teoretiska utbildningen hos en grannkommun. Men det bör även finnas ett lärlingsprogram inom arbetsmarknadspolitiken. Ett konkret förslag till hur ett lärlingsprogram som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd ska utformas har lagts fram av oss kristdemokrater här i riksdagen. I utskottsmajoritetens text i betänkandet går man förbi förslaget utan minsta kommentar. Över huvud taget avfärdas oppositionens förslag utan någon ingående argumentation. Vårt lärlingsförslag vågar man inte kommentera. När Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ska avfärda Kristdemokraternas politik skyller man på budgetteknik och på att våra förslag inte hinner genomföras av praktiska skäl. Men någon ideologisk argumentation finns inte. Vi får kanske tolka det som att socialdemokraterna innerst inne håller med om vår politik, men att man inte förmår byta spår på grund av inre slitningar. Så var det ju förra året då majoriteten i december avslog oppositionens krav på bl.a. slopade volymmål och en ökad satsning på mer kvalificerad yrkesutbildning. Några veckor senare genomför regeringen den politik som Johnny Ahlqvist m.fl. avfärdat här i kammaren. Ytterligare ett exempel på den hattighet och senfärdighet som präglar regeringen är kompetensutvecklingen. I budgeten görs ett stort nummer av de pengar som ska satsas på att utveckla de anställdas kompetens, en fråga som stötts och blötts länge i regeringen utan resultat. Pengarna för detta drivs in via höjda skatter på diesel och el. Miljöpartisterna firar med tårta eftersom de har fått igenom en skatteväxling, säger de. Men besvikelsen är stor hos alla som väntat på ett lyft för kompetensutvecklingen - det fanns ingen tanke bakom skrivningarna i budgetpropositionen. Det var tomt i regeringens skrivbordslådor. Allt ska nämligen utredas - inte ens detta har man påbörjat ännu - och det tar tid. Miljöpartisterna är lurade dubbelt upp. Deras mycket märkliga form av grön skatteväxling blev bara en röd skattehöjning. Det blev varken grönt eller någonting annat. Frågan är: Hur länge ska miljöpartisterna stillatigande delta i detta spel? Till råga på allt riktar bl.a. TCO och LO skarp kritik mot regeringen för att man använder EU:s mål 3-pengar felaktigt. Pengarna som skulle stärka nya metoder för att utveckla de anställdas kompetens används till traditionell arbetsmarknadspolitik. Det blir väl med dessa medel som med jordbruksstödet: Vi använder EU-pengarna på ett dåligt sätt, och det blir ett argument för EU att minska sitt stöd när dessa medel omförhandlas nästa gång. I dag kan vi i Dagens Nyheter läsa om stora förändringar som diskuteras inom AMS med hot om nedläggning av ett stort antal arbetsförmedlingskontor. Vi vet också att arbetsmarknadspolitiken står inför nya utmaningar med en mer segregerad arbetsmarknad, stora regionala obalanser, många långtidsarbetslösa. Samtidigt växer en ny arbetsmarknad fram som ställer nya och annorlunda krav på de arbetssökande. Vi vet att regeringen vill använda bemanningsföretag i större utsträckning för att hjälpa de långtidsarbetslösa ut på arbetsmarknaden. Ett första steg att pröva privata alternativ öppnas. Hur ska arbetsmarknadspolitiken utformas mot den bakgrunden? Vilken roll ska AMS ha i detta sammanhang? Jag anser att vi borde tillsätta en parlamentarisk utredning som skyndsamt försöker att forma en arbetsmarknadspolitik för 2000-talets arbetsmarknad. Frågan till er andra i debatten är om ni delar min syn på behovet av en sådan utredning. Herr talman! Jag står givetvis bakom samtliga kristdemokratiska reservationer, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 1, 3 och 22. I övrigt hänvisar jag till det särskilda yttrande som vi kristdemokrater har fogat till betänkandet och som redovisar vilken alternativ användning av pengarna som vi föreslår.

Herr talman! Dagens fältrop skulle kunna vara: Fler i jobb, Sveriges räddning! Det finns inget lika viktigt som att så många människor som möjlig har ett eget arbete som ger varje individ en god inkomst och erbjuder en arbetsmiljö som är människovänlig och människovärdig; kort sagt ett harmoniskt arbetsliv. Summan blir att det arbete som utförs i form av produktion av varor och tjänster ger individen en trygg ersättning, och de gemensamma utgifterna blir möjliga att finansiera. I dessa avseenden har mycket brustit genom åren, och 90-talet är inget undantag. Nu är konjunkturen god och rentav ytterligare på väg upp. Fler riktiga jobb har kommit till, och arbetslösheten har sjunkit. Men det är uppenbart att regeringens mål att sänka den öppna arbetslösheten till 4 % nästa år har misslyckats. Det innebär att arbetsmarknadspolitiken både måste inriktas på att få människor i arbete och på att undvika s.k. flaskhalsar. I en god konjunktur måste volymen vad gäller antalet åtgärder minska. Endast utbildning med god kvalitet som leder till jobb kan motiveras. Insatserna för de arbetshandikappade måste prioriteras. De många sysselsättningsformerna med tjusiga förkortningar måste minska. Betänkandets intressanta och tunga del gäller den allmänna inriktningen av politiken. Där har vi regeringen och deras stödpartier. Det mest överraskande är att det inte finns några invändningar. Vänsterpartiet har t.ex. inte mobiliserat en enda reservation i dagens betänkande. Utskottsmajoriteten gör en poäng av att statsministern redan för tre år sedan deklarerade att Sverige skulle halvera sin öppna arbetslöshet till 4 %, och det ska ske kommande år. Jag tycker att det är lite poänglöst att riksdagsmajoriteten ställde upp på det målet när det nu har havererat. Men i god socialdemokratisk tradition har man en ny terminologi och nya mål. Denna gång gäller det att sysselsättningen ska uppgå till 80 % om knappt fem år. För säkerhets skull plockar man bort alla yrkesverksamma under 20 år och sätter målpinnen långt bortom nästa val. Ihåligheten i detta framgår tydligt när man säger att sysselsättningen under åren 1998-2002 ska öka svagt till 77,3 % sistnämnda år. Sedan ska ökningen av sysselsättningen ta fart - oklart hur. Det är motsägelsefullt när man själv slår fast: "Sysselsättningsökningen väntas dock avta successivt i takt med att ekonomin i sin helhet mattas." Tydligare än så kan knappast misstron mot den egna politiken uttalas. Den arbetsmarknadspolitik som vi förordar från liberalt håll tar sin utgångspunkt i den enskilde individen och i behovet och möjligheterna för varje arbetstagare. Vi anser att det är för mycket i arbetsmarknadspolitiken som har varit anpassat till stora, likformiga lösningar där individen ofta har kommit i kläm. Såväl arbetsgivare som fackföreningar måste ha detta synsätt om det ska bli en fruktbar och harmonisk arbetsmarknad. Vi måste hårdare driva kampen för fler riktiga, varaktiga jobb. Bara då får vi råd med annat, det må vara en bra skola och en god vård. Det gäller att upprätthålla den nu försummade statliga kärnverksamheten, och det gäller förmågan att tillräckligt snabbt bygga ut infrastrukturen. Det är, herr talman, bara en politik som leder till fler jobb som kan göra att vi får rätsida på Sveriges problem. I den meningen är det bra att det tydligt framgår att det finns alternativa förhållningssätt. Den gemensamma reservationen 1 från den borgerliga oppositionen är värd att både läsa och begrunda. Intressant är att regeringens stödpartier, tidigare nog så rebelliska, är mol tysta inför den förändringspolitik som regeringen ändå tvingas föra. Verkligheten har hunnit upp också socialistiska teorier. Men det finns en ovilja till flera goda, nödvändiga förändringar. Dessutom har regeringen stor ambivalens i de riktigt tunga och övergripande frågorna. Vad som nu behövs är offensiva satsningar. Vi för vår del är övertygade om att den samlade politik som Folkpartiet förordar skulle ge många nya jobb. Det leder i sin tur till att efterfrågan på traditionell arbetsmarknadspolitik skulle bli avsevärt mindre. Det innebär att offensiva satsningar skulle kunna göras för att generellt förbättra villkoren för företagandet. Men det ger också utrymme för att traditionella insatser på arbetsmarknadspolitikens område då skulle kunna reduceras. Regeringen har ju efterhand delvis slagit in på en sådan linje och successivt minskat sina anslag till utgiftsområdet. Viktigt är att volymmålet har tagits bort. Men också där fanns det en tröghet, och Regeringskansliet obstruerade ganska länge innan man upptäckte både riksdagsbeslut och krav från en kritisk arbetsmarknad som slog fast att det var viktigt att den "åtgärdsfrossa" som Socialdemokraterna länge haft nu inte längre var möjlig. Verksamheten inom AMS måste rationaliseras ytterligare och decentraliserats. Byråkratin måste krympa, och samverkan med andra aktörer, som näringslivsorganisationer och kommuner, måste tydligare beaktas. Rätt upphandling på en konkurrensmarknad i flera delar än i dag skulle säkert leda till både lämpligare och billigare åtgärder. Det skulle i sin tur kunna innebära rationella besparingar. Här måste man dock vara observant. De utbildningar som i flertalet fall leder till jobb, men kortsiktigt kan anses som dyra, är självfallet ekonomiskt goda. Det är bra att en genomgången kurs oftast leder till ett nytt arbete. Men när det gäller att sköta upphandlingen rätt har ju regeringen i dessa yttersta dagar demonstrerat motsatsen då man, för att använda statsministerns ord, kommit in i "ett stim av tvivelaktiga upphandlingsärenden". Den fråga man kan ställa är: Gäller budgetpropositionens förslag? Där ansluter jag mig till den fråga som tidigare restes i denna debatt, nämligen det som nu nyhetsmedierna har kablat ut hela morgonen; att det pågår en hög aktivitet för att förändra AMS. Det sägs att det kan handla om att vartannat AF-kontor ska stängas och att var tredje eller var fjärde tjänsteman ska bort. Det handlar om stora besparingar och en ny inriktning. En hel del av det här är fullt i sin ordning. Mycket av det har vi ju aktualiserat i folkpartimotioner. Men jag tror, precis som Stefan Attefall sade, att man skulle behöva en parlamentarisk genomlysning av det här och att det borde bli gemensamma tag som innebär en långsiktig strategi som bär. Jag har en fråga som jag hade tänkt ställa till näringsministern, men han tar inte så allvarligt på de här frågorna, framför allt inte på det som sker i riksdagskammaren. Frågan är till regeringen eller utskottsmajoriteten: Är det budgetpropositionen eller något annat som ska komma att gälla - t.ex. det som man kunde läsa i Dagens Nyheter i dag på morgonen? Jag har, herr talman, många gånger i denna kammare valt att använda uttrycket att arbetsmarknadspolitiken måste vila på tre ben: - En aktiv arbetsmarknadspolitik. - Ett gynnsamt näringslivsklimat. - Sunda statsfinanser. Lika självklart är att dessa s.k. ben är så beroende av varandra att de alla måste genomföras om man ska kunna dra nytta av dem när det gäller att t.ex. bekämpa arbetslöshet. Socialdemokraterna och regeringen har alltför ofta bortsett från detta samband och begränsat det i en politik som i och för sig har sanerat en hel del av statsfinanserna och varit hygglig när det gäller en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det som har försummats är det goda klimatet för näringslivet. Visserligen har statsråd och socialdemokratiska riksdagsmän på senare tid talat länge och väl om behovet av goda villkor för näringslivet, men alltför lite har gjorts i den här frågan. I det sammanhanget tänker jag både på regelverket och på svårigheten för nya, små och växande företag att få lätt åtkomligt riskvilligt kapital. Vi lever, herr talman, med paradoxen att arbetslösheten inte beror på arbetsbrist. Arbetslöshet är ett slöseri med resurser, och som regel en tragedi för den som drabbas. Ju längre arbetslösheten varar, desto svårare blir det att ta sig in på den öppna arbetsmarknaden. Risken är faktiskt stor att många individer fastnar i arbetslöshet även i högkonjunkturer. Det är också en tragedi att alltfler har börjat acceptera den höga arbetslösheten. Lyssnar man på den allmänna debatten låter det som om arbetslöshet är ett naturtillstånd som man måste dras med. Uttryck som "jobben är slut" hörs både från socialister och gröna debattörer. Slutsatsen är att jobben är slut och att vi måste dela på de jobb som finns eller pensionera allt yngre människor för att klara sysselsättningen. En sådan inställning angriper bara ett akut symtom på arbetslöshet medan man passivt åser och inte råder bot på den grundläggande problemen. För vår del har vi en annan inställning. Vi menar att vi inte får ge upp och acceptera dagens höga arbetslöshet. Vi menar också att arbetslösheten går att få ned med en klok och samlad politik för tillväxt kombinerad med en offensiv arbetsmarknadspolitik. Antalet sysselsatta måste öka - inte bara vara konstant eller sjunka. Arbetslösheten är inte bara konjunkturell utan också strukturell. Vid utformningen av den traditionella arbetsmarknadspolitiken utgår man emellertid tyvärr fortfarande alltför mycket från att arbetslösheten är konjunkturbetingad och att politikerna kan skapa nya jobb genom riksdagsbeslut. Jag tror att om vi ska lösa problemet med arbetslösheten så krävs det också en insikt om att arbetsmarknaden genomgår förändringar till följd av att Sverige inte längre har den stora kader av industriarbetare beroende på att det har skett en stor rationalisering på detta område. Vi har något som vi skulle kunna kalla för kunskapssamhälle, och vi har fått en skärpt internationell konkurrens. Då krävs det reformer när det gäller arbetsrätt, lönebildning och skattelagar för att man ska komma till rätta med problemen. Det är utifrån sådana utgångspunkter som en offensiv arbetsmarknadspolitik måste utformas.

Herr talman! Arbetsmarknaden har flera dimensioner där arbetets sociala värde måste beaktas. Jag har tidigare antytt att ett eget arbete inte är av betydelse bara för den enskildes privata ekonomi. För de flesta människor innebär värdet i att ha ett jobb också att man har en uppgift som andra efterfrågar och att man också har tillgång till det sociala umgänge som finns på arbetsplatsen. Att gå arbetslös en längre period och inte umgås med arbetskamrater är negativt för individen i ett socialt perspektiv. Extra viktigt är det sociala värdet av ett jobb för dem som har funktionshinder och är arbetshandikappade. Det är därför som Folkpartiet förordar extra satsningar på såväl lönebidrag som anställningar inom Samhall. Regeringens ovilja och/eller oförmåga att satsa på en politik som stimulerar fler jobb i tjänstesektorn är att djupt beklaga. Det är viktigt att vi får utveckla högteknologin nu när den internationella konkurrensen blir kännbar också på det området. Men parallellt med en sådan arbetsmarknad behöver vi förutsättningar för s.k. enkla jobb. Då är jag tillbaka till den tjänstesektor som har blivit alltför kort hållen genom åren. Ska t.ex. två makar som satsar på yrkeskarriären orka med och fungera behöver det finnas ett utbud som skulle underlätta för många att orka med situationen. Detta gäller särskilt för ensamstående föräldrar som har det extra tungt. De känner sig trängda mellan arbetslivets krav och ett dåligt samvete för att de inte hinner med hemmavid. Det skulle också möjliggöra för dem att ägna barn och familj mera tid och få göra det utan dagens stressituation. En sådan utveckling ställer höga och delvis nya krav på arbetsmarknadspolitiken. Men det skulle underlätta för såväl små som större företag att snabbt engagera ny arbetskraft. Det skulle hjälpa arbetssökarna att hitta nya vägar till jobb eller till kompetenshöjning som underlättar rörligheten på arbetsmarknaden. De många nya former av kontrakt och anställningar som växer fram ställer nya krav på både arbetsförmedlingar och åtgärdsarsenalen, men också på ett mer flexibelt arbetsliv. Allt färre tillsvidareanställs. Alltfler får visstidsanställningar genom projekt, uppdragsjobb och olika former av tidsbegränsade förordnanden. Och mycket talar för att de traditionellt fasta jobben blir färre i framtiden. Yrkesbytena för varje individ kommer att bli fler, och det krävs en god fortbildning som ger en stabil grund för att människor ska kunna skifta från en verksamhet till en annan. Det betyder att arbetsmarknadspolitikens uppgifter måste vara att underlätta rörligheten, särskilt den yrkesmässiga. För många företags arbetskraftsbehov är det ofta avgörande. Att underlätta en positiv rörlighet på arbetsmarknaden är och förblir en av arbetsmarknadspolitikens långsiktigt viktigaste uppgift.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

Herr talman! Budgetdebatten i dag på arbetsmarknadsområdet innehåller en mängd delfrågor. Jag kommer främst att beröra de sakfrågor som ligger mig och Miljöpartiets politik närmast. Jag är mest berörd av alla de människor som nu, trots högkonjunkturen, har svårt att skaffa arbete, människor som varje dag oroas för sin familj. De s.k. äldre i arbetskraften oroar. De finner inte arbete därför att ny teknik och ett allt hetsigare tempo i arbetslivet gjort att arbetsgivare inte vågar anställa dem. Många brev, både sådana som är tryckta på papper och digitala, har nått mitt överfulla skrivbord. Det är förtvivlade och desperata människor som inte vet vad de ska ta sig till. Har jag blivit så gammal att jag inte passar in på arbetsmarknaden, jag har ju ändå nästa 15 år på mig tills jag ska gå i pension, står det skrivet på papperet som liksom glöder emot mig. Varför har det förts in ett moment av åldersdiskriminering ute i samhället, när det samtidigt talas om att företagen inte får tag i arbetskraft med rätt utbildning. Jag har, herr talman, i min motion hemställt om en utredning som skulle ta fram förslag med syfte att hjälpa människor som har förlorat jobbet och på grund av sin ålder inte får något nytt. De är förtvivlade, herr talman. Tar men en titt i AKU och SCB-baserad statistik visar det sig att under åren 1995-1998 har årsgenomsnittet för rekrytering till både offentlig och privat sektor legat på totalt bara 3,4 % i åldrarna 56-64 år. Om jag tittar i den färska statistiken från mitt eget stora län, Västra Götalands län, visar den, mitt i all annan positiv statistik om minskande arbetslöshet, att långtidsarbetslösheten har fördubblats i åldrarna 55 Trots yrkeskompetens har främst människor över 60 år ingen glädje av de positiva siffrorna, eftersom dessa siffror inte rör dem. Risken för att bli utförsäkrad från a-kassan har ökat. Att lita på att det nya anställningsstödet ska hjälpa dessa grupper är inte ett rimligt antagande. I ett brev som jag har fått skriver en kvinna som är 60 år att hon är utbildad tolk och har blivit auktoriserad translator efter en lång erfarenhet som erfordras för just det yrket. Hon berättar att kommunerna låter anhöriga och barn tolka, även om samtalet handlar om barnen. Arbetsgivaren kräver i detta fall egentligen kvalificerad arbetskraft men använder barn för dessa kvalificerade uppgifter för att spara pengar, även om lagen säger något annat. Denna kvinna är en av dem som berättar hur arbetsförmedlingen rekommenderar människor att inte ta ut den sista dagen av en ersättningsperiod för att förhindra en utförsäkring som får till följd att de så att säga faller ur systemet. Flera människor har skrivit om att de inte registreras som utförsäkrade på grund av att de har sparat en dag och att statistiken därför ser bra ut. Regeringen säger i budgetpropositionen att den noga ska följa utvecklingen, så att inga riskerar att bli utförsäkrade. Men brev och uppgifter från arbetsförmedlingar talar ett annat språk. Jag tycker inte att det är skäligt att människor som har arbetat hårt under 30-40 år av sina liv ska tvingas leva på socialbidrag. TAE, och jag önskar att utskottet hade tillmötesgått min vilja att tillsätta en utredning som så snabbt som möjligt kunde ta fram någon lösning som kunde hjälpa människor i denna ålder att avsluta ett arbetsliv på ett bra sätt. Tillfällig avgångsersättning var ett sätt, och kanske inte helt lyckat. Men det är för många i dag den enda lösningen. Herr talman! Härmed vill jag yrka bifall till min reservation nr 7 i betänkandet. Herr talman! Miljöpartiet har länge pläderat för ett grundtrygghetssystem i alla socialförsäkringar och i arbetslöshetsförsäkringen. Ett sådant grundtrygghetssystem skulle medföra att en långvarigt arbetslös efter ca två år fick ett grundskydd. Vi vill i försäkringen införa ett s.k. brutet tak med en fördelningsmässigt bättre profil som ger mer till låginkomsttagare. Detta skulle man kunna uppbära i två år, och därefter kan grundtryggheten träda i kraft. När vi nu ser att risken för utförsäkring ökar och att försäkringskassornas samorganisation varnar för att det blir dubbelt så många utförsäkrade som föregående år, vilket innebär ca 20 000 - andra organisationer anger mycket högre siffror - måste vi ta detta hot på allvar. Utförsäkring slår hårt mot den enskilde och mot familjen. Saker som man sparat ihop under ett helt liv måste säljas när socialhjälp får ersätta a-kassan. Detta tynger i en förlängning också kommunernas ekonomi. Miljöpartiets grundtrygghetssystem är en sorts utförsäkringsgaranti och förhindrar utslagning och utförsäkring. Detta är, herr talman, helt i linje med Miljöpartiets idéer om solidaritet med människor i vårt eget land. Jag skulle, herr talman, vilja yrka bifall till reservation nr 27 i betänkandet men för tids vinnande avstår jag. Herr talman! Många människor vill bo kvar i sin hembygd men arbetstillfällena är få och flera arbetssökande tävlar om de få jobb som finns. En samlande kraft behövs som tar tag i de stora problem som uppstår och som kan ge människor i det läget framtidstron tillbaka. De gröna jobb som bedrivs under skogsvårdsstyrelserna är mycket värdefulla och angelägna och ger ett resultat som är användbart inom flera sektorer. Skogsvårdsstyrelsen i Värmland-Örebro har lagt upp ett brett program som ger deltagarna utbildning och praktiskt kunnande inom miljö och kulturvård. För historieforskningen och landskapsvården och vid kartering av sjöar och vattendrag betyder detta att mycket kan bevaras intakt för framtiden och bidra till vidare forskning och en vidgad kunskap. Dessa gröna jobb bidrar till att förena miljö och sysselsättningsmål och samtidigt påskynda omställningen till en ekologiskt hållbar utveckling. Dessa jobb kan i en vidare bemärkelse ses som startskottet för en ny arbetsmarknad men det behövs också incitament så att de kan få fortsätta att bedrivas i nuläget. De får inte hindras av att arbetsförmedlingarna inte har pengar kvar till deltagare när allt för övrigt finns tillgängligt - utrustning, maskiner och arbetsledning. Det är slöseri med medel när så mycket blivande kunskap kan gå förlorad och människor tappar fotfästet. Med dessa ord, herr talman, vill jag yrka bifall till min reservation nr 28 om gröna jobb. Herr talman! Utbrändhet och stress har snabbt kommit att bli uttryck i samhället som vi har tvingats acceptera. De senaste årens allt snabbare tempo på arbetsplatserna, tillsammans med ökat ansvar och lönsamhetskrav, har bidragit till att pressen på individen har ökat. Så snabbt nya uttryck anammas! Outsourcing och downsizing är begrepp som har dykt upp under de senaste åren - två uttryck som i mångt och mycket har bidragit till att stress och, som en följd därav, utbrändhet finns i hela arbetslivet. Att "man går in i väggen" är en slående beskrivning. Pressen i arbetet har ökat under det senaste decenniet. 67 % av kvinnorna uppger att under de fem år som de arbetat har arbetstakten ökat. 60 % av männen säger samma sak. 40 % av de anställda drar in på luncher, arbetar över eller tar med jobbet hem. Personalneddragningar skapar lika stor otrygghet och lika stora psykiska besvär för dem som får behålla jobbet som för dem som tvingas sluta. Detta visar en studie av neddragningar inom KF:s administration. Vid denna s.k. downsizing och vid slimning av företag minskar motivationen hos dem som blir kvar. Vid KF visar en uppföljning två år efter gjorda nedddragningar att de som var kvar på sina jobb hade minst lika stora psykiska besvär som de som sparkades ut i arbetslöshet. En annan följd av osäkerheten på arbetsplatserna är att sjuknärvaron ökar - de som egentligen borde vara hemma går till jobbet när de är sjuka. Så mycket som 37 % av de tillfrågade uppger sig ha gått till jobbet vid sjukdom. I nuläget har 3 miljoner svenskar fast anställning. Under 90-talet har det skett en minskning med 500 000. 500 000 människor har i stället tillfällig anställning och minst lika många är arbetslösa. 400 000 driver egen verksamhet med långa arbetsdagar och låg lön. Människor blir utbrända när osäkerheten ökar och förändringarna i arbetslivet gör att rädslan för att förlora jobbet tar överhand. Den nya flexibla arbetsmarknaden har fått sig en knäck i kanten. Det visar sig att alltfler välutbildade yngre och välbetalda människor drabbas av stress och utbrändhet på grund av den växande projektkulturen. Man tvinga byta jobb redan i 30-årsåldern. Verkligheten bakom begreppen downsizing och slimmade organisationer betyder att allt färre ska göra alltmer, på tider och villkor som de har ett litet inflytande över. Resultatet blir utbrändhet och stress. I Linköping har man gått så långt att tingsrätten där ska pröva om obalansen mellan arbetsbörda och antalet anställda kan vara ett brott mot arbetsmiljölagen. Detta sker i ett mål där poliser stressats så hårt att de blivit sjuka. Herr talman! Jag var nu i höst på besök på mitt lilla lasarett i Västra Götalands län norra. Besöket gjorde mig undrande, för i kassan och senare inne på mottagningen ringde överallt små klockor. Vid en närmare granskning visade det sig att små tidtagarur dinglade på bröstet på de anställda. Mina frågor gav vid handen att sjukvårdspersonalen var tvingad att genomföra en aktivitetsstudie. Var tionde minut fick de avbryta vården av patienter för att i ett omfattande formulär fylla i exakt vad de gjorde, även om de gjorde ett toalettbesök. Också den exakta tidsåtgången skulle skrivas upp. Situationen framstod för mig som tagen ur en skräckfilm. Studien skulle visa hur personalen använde sin arbetstid för att göra vården så effektiv som möjligt. I 14 dagar pågick studien på alla avdelningar. Var det meningen att alla skulle stressas optimalt? Sjukvårdspersonalen mådde väldigt dåligt av det här. Bl.a. detta berättade man för mig. Vid de flesta undersökningar av stress och utbrändhet visar det sig att kvinnor har drabbats hårdast. Men de senaste rönen visar att var fjärde manlig läkare mår dåligt i jobbet på grund av stress och psykiska krav och att det blivit en fördubbling på bara två år. Undersökningen från Arbetarskyddsstyrelsen visar att det för första gången är fler män än kvinnor som känner sig pressade av sin arbetssituation. När det gäller antalet manliga läkare som mår dåligt har det skett en ökning från 12,8 % till 24,1 %. Herr talman! Frågan om vad som finns att göra åt det alltmer växande problemet med utbrändhet och stress är inte lätt att besvara. Näringsministern lovade mig i samband med en interpellation i våras att hon, och t.o.m. vi, så småningom skulle titta på problemet. En delegation ska tillsättas - eller är kanske i dagarna tillsatt. Det är bra att så sker men jag skulle önska att det hade blivit en parlamentarisk utredning. För att förebygga utbrändhet och motverka stress är bl.a. ett friår ett sätt att komma till rätta med sådant här. Det är ju ett stort samhällsproblem som drabbar samhällsekonomin. En del i detta skulle vara att, som vi i Miljöpartiet länge har föreslagit, införa ett friår mitt i livet, samtidigt som en arbetslös ges chansen att komma in på den lediga platsen. Ett friår genomförs på så sätt att någon som arbetat hårt i många år kan ta tjänstledigt under ett år och göra vad han eller hon själv önskar. Vid utförda försök i landet uppger några som fått den chansen att det var som att vinna högsta vinsten. Man mådde mycket bättre av att kunna göra det man tidigare inte hade orkat med. Man var utarbetad på sitt jobb och kom tillbaka från tjänstledigheten med nya krafter, samtidigt som en arbetslös alltså fick in en fot på arbetsmarknaden. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till reservation nr 30 i betänkandet.

Herr talman! Barbro Feltzing har här hållit ett anförande om utbrändhet, om stress, om de äldres problem på arbetsmarknaden, om utförsäkring etc. Men det är ju så väl ordnat att alla sådana tankar och idéer kan Barbro Feltzing ta med sig till förhandlingarna med regeringen. Hon är ju en del av regeringsunderlaget - hon är med i regeringen men ändå inte; situationen är ett slags mellanting. Det brukar ju gå till så att man förhandlar med regeringen inför budgeten och liknande. Vi brukar kunna se på TV hur miljöpartister och vänsterpartister med bekymrade miner går till Rosenbad för att förhandla. I höstas kom man hem därifrån och firade med tårta. Man hade fått igenom en grön skatteväxling, sade man. Alla miljöpartister var glada. Problemet var bara att man missuppfattade vad det egna paradnumret var. En skatteväxling innebär att man höjer skatten på miljöbelastande utsläpp och sänker skatten på arbete. Men det var inte det som man uppnådde, utan man uppnådde höjda skatter för att kunna satsa på kompetensutveckling. Dessutom har vi fått reda på att regeringen, och tydligen inte heller Miljöpartiet, inte hade några idéer om hur pengarna skulle användas - man skulle börja utreda saken. Men fortfarande, flera månader efter det att de här lyckosamma förhandlingarna avslutats, är ingen utredningsman tillsatt. Det här ska ta lång tid, påstår finansministern i Dagens Nyheter i dag. Frågan är vad ni i Miljöpartiet håller på med. Är ni lurade eller är ni bara dåliga förhandlare?
Herr talman! Först gäller det att få vara med i förhandlingarna, Stefan Attefall. Vi ville naturligtvis från början ha en grön skatteväxling där man sänker arbetsgivaravgifterna och höjer skatten på miljöstörande utsläpp. Det är vår huvudsakliga linje när det gäller skatteväxling. Nu kom vi en liten bit på vägen med en början till en skatteväxling. Det handlar om att man bl.a. ska kunna satsa på kompetensutveckling. När man satsar på kompetensutveckling får arbetsgivarna en sänkt arbetsgivaravgift. Det såg vi som en del i skatteväxlingen och som en liten början. Vi hoppas att det ska leda till en fortsättning. Nu kommer kompetensutvecklingen. Det ska tillsättas en utredare. Vi hoppas att det ska bli bra. Det kommer alltså att bli en skatteväxling när det gäller kompetensutveckling. Men vi vill naturligtvis fortsätta med en riktig grön skatteväxling med sänkta arbetsgivaravgifter och höjda avgifter på utsläpp och energi.
Herr talman! Jag skulle vilja gratulera Socialdemokraterna. De har verkligen fått lojala stödpartier. Miljöpartiet är nöjt med att man har kommit en liten bit på vägen, och man anser att man har gjort det med sin egen paradfråga, en grön skatteväxling. Man har ju misslyckats fullständigt både med själva idén och med att egentligen få någon praktisk effekt av sina framförhandlade resultat. Nu säger också Barbro Feltzing att hon hoppas att det ska bli bra och att det ska bli en riktig skatteväxling så småningom. Det är alltså ett erkännande av att det inte var någon riktig skatteväxling. Problemet för Miljöpartiet är ju att man deltar i regeringen, men man gör det ändå inte. Man säger sig nå framgångar, men i praktiken gör man det inte. Frågan är ju vilket ben Miljöpartiet ska stå på i framtiden. Om man fortsätter att delta i det här spektaklet kommer snart ingen att riktigt veta vad Miljöpartiet vill. Än så länge har ni inte ens lyckats genomföra er egen paradfråga.

Herr talman! Jag sade att vi kommer att fortsätta med skatteväxlingen, Stefan Attefall. Det är väldigt viktigt och betydelsefullt för bl.a. miljön. Många ekonomer och ekologer i världen har uttalat att det måste komma. Vi sade att detta var en början på en skatteväxling. Jag tror inte att Stefan Attefall tycker att det är så fel att det blir en kompetensutveckling i arbetslivet. Det är viktigt för alla att detta kommer i gång och att vi kan höja kompetensen. Regeringen har anslagit 1,15 miljarder för detta och vidare 1,35 miljarder för att den här skatteväxlingen med kompetensutveckling ska bli av. Men vi hoppas att detta så småningom ska kunna utvidgas. Jag tycker att det är bra att man kan se till att det blir en kompetensutveckling i en skatteväxling också. Det är också bra att arbetsgivaravgiften sänks när arbetsgivaren bidrar till kompetensutvecklingen. Det är det viktiga.
Herr talman! Som jag tolkar det andas hela Barbro Feltzings anförande en större sympati för riksdagen och dess möjligheter. Man hyser tydligen en del tvivel på regeringen. De saker som Barbro Feltzing angriper, det må vara utförsäkringar eller andra frågor, är de som regeringen driver. Samtidigt har Miljöpartiet stöttat intill sista bokstaven vad regeringen vill genomföra. När det gäller talet om de många utförsäkrade har ju Miljöpartiet i praktiken varit med om att se till att det inte finns någon bortre parentes. Nu utförsäkras det på löpande band enligt vad Barbro Feltzing själv säger. Jag tror inte att man kan lösa det med ett parentestecken. Det som behövs är att vi får fler nya jobb. Det är den bästa arbetslöshetsförsäkringen. Och då tror jag att vi måste ha en större öppenhet för en vidgad arbetsmarknad. Till skillnad från min goda utskottskamrat tror jag inte att lösningen är färre jobb, delade jobb och pensioneringar. Lösningen är faktiskt att erbjuda fler jobb. Det är så oerhört många arbetsuppgifter som inte blir utförda i dag. Min fråga till Barbro Feltzing är om det inte är dags att ompröva den rigida hållningen att vi har ett tillmätt antal jobb. Enligt min mening behöver vi öka antalet jobb.
Herr talman! Jag tycker inte att det blir mindre jobb utfört för att man delar på jobben, Elver Jonsson. Så är det naturligtvis inte. Om man delar på jobben blir lika mycket utfört och säkert också mycket effektivare. Vid en arbetstidsförkortning vet man ju att bl.a. produktiviteten höjs. Man orkar mer. Arbetsskadorna minskar. Sjukfrånvaron minskar också vid en arbetstidsförkortning. Det gäller också utbrändhet och stress som jag pratade om förut. Det står i en av de tidningar som jag fick tag i innan jag gick hit i dag - jag undrar om det inte t.o.m. var SAF-tidningen - ett stort uppslag om att en arbetstidsförkortning är väldigt bra. Man kan dela på jobben för att motverka utbrändhet och stress. Jag tror absolut inte, Elver Jonsson, att det blir mindre jobb utfört för att man delar på jobben. Däremot får fler människor chansen att jobba.
Herr talman! Jag tror att det krävs att det leds i bevis att det skulle kunna bli lika mycket eller rentav mer utfört på färre arbetstimmar. Jag tror i stället att vi skulle behöva få nya möjligheter att gå in i arbetslivet. Här står ju hundratusentals människor om inte i kö så ändå i väntan på att få ett jobb. Jag blev lite häpen när Barbro Feltzing använde uttrycket att lika mycket blir utfört och att produktiviteten höjs. Det lät faktiskt som om man skulle öka takten. I det tidigare inlägget varnade ju Barbro Feltzing själv för det som kan ske med överdrivna produktivitetskrav. Sedan använde Barbro Feltzing flera gånger uttrycket utbrändhet. Visst förekommer det. Det beror självfallet till dels på en för stressig situation i arbetslivet. Men det har många andra orsaker också. Det kan vara oro för ekonomin. Det kan vara oro för barnens möjligheter till utbildning och den utsatthet som de upplever både i skolan och på fritiden. Det kan vara annan otillräcklighet, drogbekymmer och en lång räcka andra orsaker. När vi tar tag i frågan om utbrändhet handlar det om väldigt mycket mer än enbart arbetslivet.
Herr talman! Låt mig ta det sista om utbrändhet först. Elver Jonsson har självfallet rätt i att utbrändhet kan ha andra orsaker. Men det är de facto så att vi ser att utbrändheten i arbetslivet ökar. Jag tog upp läkarna här. Där har utbrändheten ökat fruktansvärt mycket. Jag tror att detta är en fråga som man måste ta tag i och titta på ordentligt. Låt mig sedan återgå till arbetstidsförkortningen och att man ska dela på jobben. Om man jobbar åtta timmar vet man att arbetsskadorna inträffar under de två sista. Om man har kortare arbetstid uppstår inte de här skadorna och produktiviteten ökar eftersom man jobbar effektivare. Man orkar mer de första timmarna. Det visar alla försök som har gjorts, bl.a. uppe i Kiruna där jag har varit på besök. Där såg man att folk trivdes bättre på jobbet och stannade kvar. Där gjorde man det för att folk skulle må bättre. I stället för att utnyttja någon fritidssysselsättning drog man ned på arbetstiden och lyckades väldigt bra.